Fru talman! För fem år sedan genomfördes vissa ändringar i den s.k. kommunala avgiftslagen, KAL, som gjorde det möjligt att ordna verksamhet på försök med boendeparkering och nyttoparkering på gatumark. Ett system med boendeparkering innebär att de som bor främst i de större tätorternas centrala delar får parkera sina bilar på gatumark på mer gynnsamma villkor än andra trafikanter. Man kan tänka sig årskort, längre tidsperioder än exempelvis timparkering m.m. Nyttoparkering innebär ett system där exempelvis hantverkare, näringsidkare och andra med återkommande behov av att parkera på gatumark får dispenser och tillstånd att parkera mot årsavgift, dvs. en engångsavgift. Försöksverksamhet med nyttoparkering har bedrivits i Stockholms, Göteborgs, Lunds, Gävle, Solna och Sundbybergs kommuner. Utvärdering har skett av trafiksäkerhetsverket i samråd med rikspolisstyrelsen och de berörda kommunerna. Försök med boendeparkering har bedrivits i samma kommuner med undantag av Solna. Utvärdering har skett av kommunerna i samarbete med tomtparkeringsutredningen. Utvärderingen har gett vid handen att försöksverksamheten har upplevts som positiv. Förväntningarna har i stort sett infriats. Regeringen föreslår nu att det som under några år har varit försöksverksamhet skall bli permanent. Kommunal trafiknämnd skall i fortsättningen få möjlighet att ordna boendeparkering och nyttoparkering på gatumark. Den kommunala trafiknämnden blir beslutande organ. Datum för ikraftträdandet föreslås bli den 1 januari 1985. Trafikutskottet är enigt så långt och tillstyrker regeringsförslaget. Men när det sedan gäller frågan om överklagande av trafiknämnds beslut har olika ståndpunkter redovisats i utskottet. I propositionen föreslås att regeringen skall bemyndigas att föreskriva inskränkningar i annars gällande rätt att överklaga trafiknämnds beslut. Det gäller då frågor om behörighet att nyttja boendeparkeringssystem samt nyttoparkeringsdispenser. Samtliga borgerliga ledamöter — moderater, centerpartister och folkpartister — avstyrker regeringsförslaget i denna del. De går emot förslaget att bemyndiga regeringen att till 4 § trafiknämndslagen foga ett tillägg, som kommer att ge regeringen bemyndigande att föreskriva inskränkningar i rätten att överklaga beslut enligt trafiknämndslagen. Moderaterna, centerpartisterna och folkpartisterna har i stället ställt sig bakom en moderat motion, där det med hänvisning till allmänna rättssäkerhetsskäl samt angelägenheten av att Nr 32 förhindra misstanke om att kommunal trafiknämnd skulle fatta dåligt Onsdagen den underbyggda beslut sägs att möjligheten att överklaga nämnds beslut bör 21 november 1984 bibehållas. Från socialdemokratiskt håll instämmer vi i vad som sägs i regeringsförsla Skattefrihet för get om att kommunerna skall lämnas stor frihet att med utgångspunkt i lokala förhållanden själva bestämma hur parkeringssystemen i resp. kommuner skall vara uppbyggda. Vi tycker inte att statliga myndigheter och instanser skall överpröva dessa principer. Vi förutsätter, med all rätt, att kommunal självbestämmanderätt, kommunal kompetens, lokalkännedom och kloka kommunala företrädare i trafiknämnderna tillräckligt väl tillgodoser behovet och möjligheterna att på ett rättvist sätt besluta i frågor som gäller boenderesp. nyttoparkering för kommunens invånare. F.n. kan alltjämt trafiknämndsbeslut överklagas hos länsstyrelse och vidare hos regeringen genom besvär. Vi menar, mot bakgrund av vad jag tidigare sagt, att en inskränkning i rätten att överklaga beslut av denna art gott och väl kan accepteras. Jag yrkar därmed bifall till trafikutskottets förslag i dess helhet.

Fru talman! Det finns ur skattesynpunkt två sorters stipendier, beskattade och skattefria. Till den sistnämnda kategorin hör stipendier som utgår till 47 dem som studerar vid undervisningsanstalt. Om det däremot föreligger ett anställningsförhållande, har stipendiet betraktats som ersättning för utfört arbete och i anledning härav beskattats. Till samma kategori beskattningsbara stipendier har tidigare hört sådana som i samband med fackliga kurser lämnas till förtroendemän inom den fackliga rörelsen. För ett och ett halvt år sedan effektuerade emellertid riksdagens socialistiska majoritet en beställning från LO, innebärande att huvudsakligen fackliga stipendier skulle undantas från skatteplikt. I samband härmed riktade riksskatteverket mycket allvarlig kritik mot förslaget. Den viktiga principiella invändningen var att förslaget stred mot den grundläggande principen att all ekonomisk ersättning för utfört arbete skall bli föremål för beskattning. Dessutom ansåg riksskatteverket att det skulle bli svåra gränsdragningsproblem mellan vad som kunde anses vara fackliga organisationer och andra. Enligt min uppfattning är det helt uppenbart att lagen tillkommit för att ekonomiskt stärka en redan nu oerhört välbeställd fackföreningsrörelse. I och med att stipendierna blivit skattefria kan ju det utgivna beloppet sänkas kraftigt jämfört med vad som skulle varit fallet om stipendiet skulle ersätta beskattad förlorad arbetsinkomst, varjämte någon arbetsgivaravgift inte behöver betalas. Naturligtvis är det horribelt att stipendier från en viss arbetsgivare till en anställd är beskattningsbara, medan stipendier från en annan arbetsgivare — facket — är skattefria, trots att ändamålet med stipendierna är precis detsamma: att stipendiegivaren skall ha glädje av stipendiaternas förkovran. När skattefriheten genomdrevs förra våren bestämdes det för skams skull, och förmodligen också för att försöka dämpa den värsta kritiken, att bestämmelserna skulle gälla under en tvåårig försöksperiod — för 1984 och 1985 års taxeringar. I den nu framlagda propositionen föreslås inte en permanentning av lagstiftningen utan en ny tvåårig försöksperiod. Varför, kan man fråga sig, räcker inte två år för att rättfärdiga 1983 års riksdagsbeslut? I den andra trepartireservation som fogats till utskottets betänkande tar vi upp förslaget att förlänga tiden för rätt till avdrag för ökade levnadskostnader för en viss kategori anställda, nämligen för dem som jobbar i byggnadsoch anläggningsbranschen. Den som arbetar på annan plats utanför det vanliga verksamhetsområdet beviljas regelmässigt avdrag för ökade levnadskostnader med samma belopp som erhållits i traktamente. Enligt tidigare bestämmelser var det slut med avdragsrätten efter två år på samma utombys arbetsplats. För ett år sedan beslöt riksdagen att avdragsrätten skulle gälla även efter tvåårsperiodens utgång. Dessa regler skulle dock vara tidsbegränsade till 1984 och 1985 års taxeringar, i väntan på förmånsbeskattningskommitténs betänkande. Kommitténs arbete har ännu inte avslutats, varför lagstiftningen nu föreslås förlängd med ett år. Från vår sida har vi inte haft något att invända mot att byggnadsoch anläggningsarbetare får denna avdragsrätt, men vi har inte kunnat acceptera att inte andra yrkesgrupper får samma förmånliga skatteregler. Avslutningsvis har jag två frågor att ställa till socialdemokraternas 2. Varför kan man inte från socialdemokratiskt håll tänka sig att andra yrkesgrupper än byggnadsoch anläggningsarbetare får förlängd tid för rätt till avdrag för ökade levnadskostnader efter tvåårsperiodens utgång? Med det sagda, fru talman, och i förhoppning om att få mina frågor besvarade yrkar jag bifall till de reservationer som fogats till utskottets

Fru talman! I skatteutskottets betänkande 11 behandlas bl.a. frågan huruvida stipendier vid deltagande i vissa kurser av facklig natur är att betrakta som skattefri inkomst eller ej. Före 1983 beskattades dessa stipendier för deltagande i kurser av facklig art. Riksdagen beslöt år 1983 att sådana stipendier skulle vara skattefria, dock att skattefriheten skulle gälla endast taxeringsåren 1984 och 1985. I den nu aktuella propositionen föreslås att lagstiftningen skall gälla ytterligare två år. Från centerns sida har vi yrkat avslag på propositionen i denna del. Vi anser, som det framhålls i reservationen, att denna lagstiftning har tillkommit för att stärka fackföreningarnas ekonomi. Inte minst mot bakgrund av den mycket starka kritik som riksskatteverket riktade mot lagstiftningen vid dess tillkomst yrkar vi nu avslag på propositionen i denna del. Det är inte rimligt att ha en lagstiftning som innebär att en viss arbetsgivare alltid skall anses ge stipendier för utfört arbete eller uppdrag, medan en annan facklig givare av stipendier inte skall anses vara arbetsgivare i den meningen att han drar nytta av den utbildning som är syftet med kursen. I reservation 3 behandlas frågan om avdrag för ökade levnadskostnader. Om det nu skall medges en förlängning av den s.k. tvåårsregeln, bör den utvidgningen omfatta inte endast byggnadsoch anläggningsbranschen utan alla yrkeskategorier. Samma yrkande framställdes från vår sida förra gången denna fråga behandlades i riksdagen, och vi står fast vid denna vår uppfattning. Det är angeläget att vi i skattelagstiftningen inte skapar särbestämmelser för vissa grupper. Vi får annars en skattelagstiftning som inte är likartad; grunden för hela vår skattelagstiftning bör vara en lika behandling av skattebetalarna. Fru talman! Med utgångspunkt från vad jag här har sagt yrkar jag bifall till de tre reservationer som har fogats till betänkandet.

Fru talman! Skrivningen i skatteutskottets betänkande nr 11 är relativt kort — den upptar bara två och en halv sida. Ändå talas det om skatteundan dragande, kontrollproblem, rättstvister, utnyttjande av och missbruk av lagstiftningen. Jag skulle gärna vilja säga att hela detta resonemang har sin grund i ett krångligt och orättvist inkomstskattesystem. Den proposition som ligger till grund för det betänkande vi nu debatterar bidrar sannerligen inte till att göra detta system enklare. Tidigare talare har här konstaterat, liksom det konstateras i reservation 1, att lagstiftningen om skattefrihet för stipendier inte innebär neutralitet i beskattningen. Därför framhålls i fp-motionen följande: ”Skattefriheten torde ha som huvudsakligt syfte att minska de fackliga organisationernas kostnader för stipendier till fackliga förtroendemän.

Att den inte är neutral borde också ha kunnat vara skäl för att inte anta den. Fru talman! Så några ord om det avsnitt som rubriceras Ökade levnadskostnader. Vi hävdade från folkpartiets sida när detta förslag antogs i fjol att den skattemässiga behandlingen då det gäller avdrag för ökade levnadskostnader skulle vara lika för alla skattskyldiga. Tyvärr gick riksdagen inte på den linjen.

För att denna utvidgade lagstiftning över huvud taget skall kunna tillämpas måste man ha arbetat utanför den ordinarie verksamhetsorten i två år. Man kan då naturligtvis inte planlägga ett sådant här skatteundandragande i dag, eftersom frågan är under utredning och det beräknas komma nya traktamentsbestämmelser. Det handlar alltså om dem som redan har arbetat på en ort i två år. Nu förutsätter man från utskottets sida att de i någon form av konspiration med arbetsgivaren, för att skattevägen göra en förtjänst, skulle bestämma sig för att fortsätta att arbeta utanför verksamhetsorten ytterligare en tid. Hela det resonemang som skatteutskottets majoritet för speglar en misstänksamhet gentemot skattebetalarna som enligt min mening är mycket farlig. Den misstänksamheten leder också till att olika löntagarkategorier och för den delen även företagare blir orättvist behandlade. Följden av detta blir att skattemoralen urholkas. Endast genom att stifta lagar som ger en likvärdig behandling av skilda grupper kan man upprätthålla respekten för dessa. Jag skulle faktiskt också vilja avsluta mitt anförande med att ställa en fråga till Anita Johansson: Vilka grupper är det som skatteutskottets majoritet misstänker skulle komma att missbruka avdragen för ökade levnadskostnader om man gjorde denna regel generell? För övrigt, fru talman, yrkar jag bifall till samtliga reservationer.

Fru talman! I skatteutskottets betänkande nr 11 behandlas avdrag för förskottsräntor. Viss reglering föreslås av den skattemässiga behandlingen och skyldigheten att lämna kontrolluppgift för bidrag till arbetslösa som startar egen rörelse och till ungdom som bedriver sådan rörelse. Vissa följdändringar föreslås med anledning av ändrade regler för mönstring och registrering av sjömän. Vidare föreslås en förlängning med två år av lagstiftningen om skattefrihet för vissa stipendier samt av den tillfälliga bestämmelsen om avdrag för ökade levnadskostnader inom anläggningsoch byggnadsbranschen. Fru talman! Jag tänker uppehålla mig vid de borgerliga reservationerna till utskottets hemställan. Den skattefrihet som gällt för stipendier vid 1984 och 1985 års taxeringar har i proposition 1984/85:23 föreslagits att gälla i ytterligare två år. Normalt utgör inte stipendier skattepliktig inkomst, och de utgår till studerande vid undervisningsanstalter. Detta gäller även stipendier som är avsedda för mottagare som genomgår utbildning vid sidan av våra vanliga skolor och kursgårdar. Det finns dock undantag, och det gäller när stipendiet utbetalats av mottagarens arbetsgivare eller av någon honom närstående. I de fallen har praxis velat göra gällande att stipendiet utgör ersättning för utfört arbete, och det har beskattats som inkomst av tjänst. När det gäller stipendier för deltagande i fackliga kurser har dessa tidigare beskattats om mottagaren innehaft någon form av fackligt eller politiskt uppdrag. Detta har i flera fall inneburit olika behandling av samma kategori människor, beroende på i vilket område man har varit bosatt eller hur nitiska taxeringsgranskare man har haft i de olika distrikten. Våren 1983 beslöts här i kammaren att dessa stipendier skall vara skattefria. Detta har på många håll upplevts som mycket positivt och skapat ett ökat intresse för att förkovra sig på olika områden och för att delta aktivt i vårt samhällsbyggande. Det är det skattefria stipendiet som har gjort det möjligt för sådana anställda som inte har rätt till ledighet för studier med bibehållen lön att delta i den värdefulla fortbildning som ges. Vi inom majoriteten anser det därför angeläget att den här möjligheten kvarstår under ytterligare två år, dvs. under taxeringsåren 1986 och 1987. Den tidigare lagstiftningen har inte gett någon entydig tolkning av de äldre reglerna. Fru talman! Reservanterna har framhållit att lagstiftningens huvudsakliga syfte varit att stärka fackföreningarnas ekonomi men även pekat på riksförsäkringsverkets synpunkter, som vi tycker har varit av principiell och formell natur. De farhågor man hyst för att det skulle bli ett stort antal rättstvister i länsrätterna kan inte sägas ha blivit besannade. Ej heller har det blivit så att skattefriheten i större omfattning utnyttjats av andra än av dem som lagstiftarna tänkt sig. På den sistnämnda punkten ges det f. n. inget stöd för missbruk av den här skattefriheten. Det finns alltså ingenting som säger att man inte skulle kunna fortsätta ytterligare två år. Och jag vill säga följande till Knut Wachtmeister: För att riksförsäkringsverket skall kunna göra mer ingående undersökningar och få fram ett underlag för denna tillfälliga lagstiftning, vill vi att den här ordningen skall gälla i två år till. Därför biträder vi i majoriteten propositionens förslag, och vi yrkar alltså avslag på reservation 1. I december förra året beslöt riksdagen om vissa ändringar för skattskyldiga som berörs av dens.k. tvåårsregeln vid arbete som utförs utanför den vanliga verksamhetsorten. Det gäller främst dem som arbetar inom byggnadsoch anläggningsbranschen och som haft sin arbetsplats förlagd till en och samma ort utanför det vanliga verksamhetsområdet under längre tid än två år. Detta är regler som avsågs bli tillämpade vid 1984 och 1985 års taxeringar, men som bör förlängas ytterligare ett år med hänsyn till den beredning av traktamentssakkunnigas förslag som pågår inom regeringskansliet. Mot majoritetens skrivning reserverar sig samtliga borgerliga partier i utskottet och menar att den s.k. tvåårsregeln skall gälla utan särskild begränsning till byggnadsoch anläggningsbranschen. Fru talman! Rätten att göra avdrag för ökade levnadskostnader med samma belopp som uppburits i traktamente tillkom för att underlätta för just de här yrkesgrupperna att få sysselsättning. Byggnadsoch anläggningsarbetarna får många gånger — oftare än andra yrkesgrupper — resa bort från sin hemort för att få jobb och erhåller då av sin arbetsgivare traktamente. Dessa lättnader har medfört att t.ex. norrländska byggnadsarbetare kunnat stanna kvar i sina jobb vid Oskarhamnsverket efter den första tvåårsperioden. Förutom den rent ekonomiska aspekten för byggnadsoch anläggningsbranschen har förslaget haft en arbetsmarknadspolitisk effekt. Några tyngre argument som talar för att man skulle utvidga den här avdragsrätten har enligt vad vi inom majoriteten anser inte framförts. Därför yrkar jag bifall till skatteutskottets hemställan och avslag på reservanternas förslag även på den här punkten.

Fru talman! Anita Johansson säger att riksförsäkringsverket inte hade någonting negativt att redovisa i det här fallet. Nej, det är jag säker på, men jag gissar att Anita Johansson menar riksskatteverket, för det är riksskatteverket som skulle syssla med utvärderingen. Då frågar man sig: Hur skall utvärderingen gå till? Det är inte fråga om ett avdrag som yrkas i självdeklarationen, utan det är fråga om en inkomst som inte tas upp till beskattning. Inte heller framgår det av arbetsgivarens kontrolluppgift om något stipendium har utgått. Skall utvärderingen gå till på ett sådant sätt att man går in i fackliga och andra organisationers bokföring för att ta reda på om och till vem stipendier har utgått? Den frågan står ännu obesvarad. Sedan säger Anita Johansson att avdrag för ökade levnadskostnader utöver tvåårsgränsen har betytt att många har kunnat få ha kvar sina jobb, exempelvis vid kärnkraftsbyggen. Vi förnekar inte detta, och vi tycker inte att det är fel att denna avdragsrätt förlängs, men varför skall inte andra yrkesverksamma ha samma förmån, även om de inte är lika många som de som arbetar på en enda arbetsplats, exempelvis ett kärnkraftverk? Det finns yrkeskategorier som är i samma predikament. Varför, Anita Johansson, skall inte de omfattas av samma förmån?
Fru talman! Anita Johansson talar om att man skall ha klara regler i skattelagstiftningen. Samtidigt är dessa två frågor som tas upp i detta betänkande just exempel på hur man håller på att förstöra våra skatteregler och komplicera dem genom att införa särbestämmelser. Det är inte rimligt att införa bestämmelser av denna art i vårt skattesystem, om man trots allt gör det bör de gälla generellt för alla. Anita Johansson säger att den nya regeln har uppskattats mycket av deltagarna i utbildningskurserna och att man har berett nya grupper möjligheter att vara med. Jag är emellertid övertygad om att man genom den ändrade lagstiftningen också har dragit upp nya gränser som för vissa andra grupper framstår som orättvisa. Beträffande den sista reservationen, som gäller frågan om avdrag för ökade levnadskostnader, framstår det för mig som mycket märkligt att man inte har velat göra ett generellt undantag från tvåårsregeln för alla branscher. Att begränsa undantaget till endast en bransch förvånar mig mycket.
Fru talman! Redan i mitt första inlägg sade jag att den skattemässiga behandlingen av avdrag för ökade levnadskostnader bör vara lika för alla skattskyldiga. Naturligtvis anser jag också att den skattemässiga behandlingen skall vara likformig då det gäller lagstiftningen om skattefrihet för stipendier. Självfallet skail vi även här ha en neutral beskattning, en beskattning som inte är tillkommen för att ge förmåner till en viss grupp. Sedan sade Anita Johansson att det är bra att norrländska byggnadsarbetare har kunnat stanna kvar i Oskarshamn. Det tycker också jag. Men andra norrlänningar då, sådana som inte arbetar just inom byggnadsoch anläggningsbranschen, men som också arbetar utanför hemorten och som egentigen borde vara berättigade till avdrag för ökade levnadskostnader på samma sätt som byggnadsarbetare, varför skall inte de kunna få behålla sina anställningar? Är det skillnad på norrlänningar och norrlänningar, Anita Johansson? Än en gång, slutligen: Jag ställde en fråga, och jag upprepar den på nytt och är tacksam om jag får ett svar. Vilka grupper är det som skatteutskottets majoritet misstänker skulle komma att missbruka avdragen för ökade levnadskostnader?
Fru talman! När det gäller erfarenheter av den nya lagstiftningen beträffande beskattningen av stipendier har vi inte kommit så långt än. Jag är säker på, Knut Wachtmeister, att riksskatteverket kan göra denna utredning — jag litar faktiskt så mycket på de tjänstemän som arbetar där. När det gäller ökade levnadskostnder pågår en beredning, som jag sade, i regeringskansliet av traktamentsbeskattningssakkunnigas förslag. Det är denna berednings resultat vi avvaktar. Just byggnadsarbetare utgör en drabbad grupp i samhället och har hög arbetslöshet. Detta gäller inte bara norrlänningar utan det har omvittnats från många andra orter här i landet att byggnadsarbetare har haft speciella problem. Det var därför som vi förra året föreslog att avdragsmöjligheten skulle gälla för byggnadsoch anläggningsarbetare.

Fru talman! Anita Johansson säger sig vara säker på att riksskatteverket kan göra denna utvärdering. Hon litar på vad verkets tjänstemän säger och tycker. Det är utmärkt. Men varför litar inte Anita Johansson på vad riksskatteverket tidigare sagt om detta lagförslag? Skatteutskottet fick förra våren en skrivelse från riksskatteverket med ett remissyttrande över lagförslaget.

Fru talman! Jag har inte fått något svar på frågan varför denna lagstiftning har begränsats just till byggnadsoch anläggningsbranschen. Varför kan lagstiftningen inte göras mer generell? De tidigare traktamentsbestämmelserna gällde ju generellt, och det måste därför finnas något speciellt motiv till att man här bryter ut just denna grupp. Det kan ju inte vara så att dessa problem bara finns inom denna bransch. Vad vi reagerade emot är att man inte velat göra lagstiftningen generell.
Fru talman! Jag misstänker att jag inte får något svar på min fråga om vilka grupper man misstänker kommer att missbruka avdragen för ökade levnadskostnader.

Nr 32 Fru talman! När det gäller stipendierna vill jag till slut säga till Knut Onsdagen den Wachtmeister att jag haft väldigt många kontakter med taxeringsfolk, som 21 november 1984 verifierat att detta är en väl fungerande lagstiftning; den har röjt undan många problem, det har blivit betydligt enklare, och lagstiftningen har Skattefrihet för medfört ett klarläggande när det gäller stipendierna. När det gäller frågan om rätten till avdrag för förhöjda levnadskostnader är det kanske också en ekonomisk fråga att vi har måst begränsa denna rätt till just gruppen byggnadsoch anläggningsarbetare. Vi som tillhör majoriteten vet att detta är en mycket drabbad grupp.
Fru talman! Låt mig bara konstatera att nyss litade Anita Johansson helt på riksskatteverkets folk men att hon nu har ändrat sig och mera litar på det taxeringsfolk som hon talat med, förmodligen ute i bygderna.

Fru talman! Man ville så gärna tro att hela denna riksdag stod samlad bakom strävandet att åstadkomma en nordisk marknad i många olika hänseenden, att vi stod enade bakom strävandet att göra Norden starkt. Det finns många exempel på politiska och enskilda initiativ med denna målsättning, och jag skall tillåta mig att påminna om en del som jag tycker är väsentiga när vi nu skall överlägga om den här frågan. Det första är naturligtvis Fälldinregeringens avtal med den norska regeringen om industriellt samarbete mellan de båda nationerna. Det andra jag vill peka på är den socialdemokratiska regeringens företrädares överläggningar under förra hösten med de nordiska brödraregeringarna om ett utvecklat nordiskt samarbete. Det tredje jag vill erinra om är de uttalanden som gjordes av utrikeshandelsminister Mats Hellström i den utrikeshandelspolitiska debatt som fördes här i våras, där han ställde sig varmt entusiastisk till en utvidgad nordisk samverkan på näringslivsområdet och det industriella området. Industriförbundet och Nils Åsling har förespråkat och jag har i riksdagen motionerat om en utredning i syfte att stödja utvecklingen av en nordisk aktiemarknad. I det sammanhanget har riksdagens näringsutskott behandlat frågor om industriellt samarbete och näringslivssamarbete mellan de nordiska länderna på ett mycket positivt sätt. Jag vill gärna här hänvisa till näringsutskottets betänkande 1983/84:14, som är ett mycket omfattande och grundligt betänkande där frågor om nordisk samverkan behandlas. Jag vill också särskilt peka på den ståndpunkt som socialdemokratiska företrädare intog i dessa frågor i den debatt som fördes här i kammaren; den kom till uttryck i klart positiva uttalanden om tanken på att utveckla en gemensam företagsmarknad i Norden. Näringsutskottet nödgades enligt sin bedömning vid detta tillfälle stanna inför konstaterandet att det då, med utgångspunkt i den motion som jag hade väckt, inte fanns utrymme för att bedriva en utredning om utveckling av ett nordiskt aktiebolag. Man kanske skall fråga sig: Varför är den fråga som vi här berör, nämligen frågan om nordiskt samarbete, så viktig?

Denna gemensamma bedömning om värdet av Norden som en hemma marknad för Nordens industri hoppas jag att vi alla står bakom, inte minst Nr 32 därför att det pågår en tydlig utveckling i Europa mot ett nytt och större samt Onsdagen den mera livaktigt och sammanhållet Europa, sammanhållet i känslan av 21 november 1984 ekonomisk gemenskap, industriell gemenskap och utvecklingsgemenskap. I den utvecklingen skulle ett sammanhållet Norden kunna spela en betydelse = Fa ny nordisk före full roll och skulle få större kraft i förhandlingarna om ett närmande till tagsform, m.m. Europa, ett närmande som i varje fall jag betraktar som en nödvändighet. Det är en omständighet som är under utveckling. Långt borta i det nordiska samarbetet skymtar möjligheterna till en gemensam kapitalmarknad, och kanske allra längst bort, en monetär union, i varje fall mellan Norge och Sverige. Vad är det som har hindrat att de många ansträngningarna i denna angelägna fråga inte har lyckats? Först och främst är det våra åtaganden inom ramen för OECD. Inom OECD har det antagits en stadga om valutarörelser som kallas för liberaliseringsstadgan och som ålägger nationerna att lika behandla alla medlemsstater inom OECD. Det är emellertid att notera att liberaliseringstadgans ordalydelse inte innebär en tvingande internationell regel. Det engelska ordet endeavour används om åtaganden som görs. Endeavour betyder att man åtar sig att göra sitt yttersta för att nå ett visst mål, men man åtar sig inte en absolut plikt. Hela liberaliseringsstadgan inrymmer tydliga markeringar av att det i vissa sammanhang kan vara nödvändigt med undantag av nationella hänsynstaganden. Man kan då tänka sig tre handlingsvägar, såvitt jag förstår, när det gäller OECD-reglerna. Man kan endera tänka sig att sätta sig över dem med hänsyn bl.a. till innehållet i begreppet endeavour, men framför allt med hänsyn till att OECD-stadgan inte innehåller några sanktioner mot den stat som anser det vara nödvändigt att gå sin egen väg. På den punkten vill jag inta en starkt kritisk hållning till finansminister Feldts passiva attityd efter de senaste förhandlingarna om möjligheten att i Norden etablera en gemensam aktiemarknad. Finansminister Feldt förklarade, synbarligen enligt hans uppfattning slutgiltigt, att OECD-stadgan här utgjorde ett hinder. Det får naturligtvis inte accepteras att det är på det viset. Den nordiska gemenskapen får inte offras på OECD-stadgan, utan i stället hade man naturligtvis velat se att finansministern hade uttalat att han var beredd att gå vidare inom det nordiska samarbetets ram för att ändra OECD-stadgan, så att det nordiska samarbetet kan fortsätta att utvecklas. Han skulle alltså, menar jag, ha ställt krav på både de nordiska brödrafolken och de avtalsslutande parterna inom ramen för OECD att medge en utveckling av OECD-samarbetet som gör utvecklingen av nordismen möjlig. Den sista lösning som står till buds och som faktiskt är förutsedd i OECD-stadgan är att man inom ramen för dessa regler etablerar institutioner som gör det möjligt att företa sådana kapitalrörelser som man önskar, trots att man inte företar dem gentemot alla de fördragsslutande länderna inom OECD. Det är här företagsformerna av transnationell natur har så stor betydelse. Vi har ett framgångsrikt exempel i Nordiska investeringsbanken, som emellertid har valt att bilda en juridisk person i varje land och sedan 57 samarbeta dessa tre juridiska personer emellan. Den lösningen svarar inte på alla de problem som är förenade med transnationell affärsverksamhet. Det är nödvändigt för framgångsrik transnationell affärsverksamhet att myndigheter, arbetstagare och andra känner att man arbetar inom en och samma förmögenhetsmässiga enhet och att samma regler är tillämpliga på denna enhet i alla de länder där transnationell affärsverksamhet bedrivs. Inom Nordiska rådet har företagits många, långvariga och djupgående ansträngningar att nå det mål vi eftersträvar, att finna en form som gör det möjligt att utveckla nordiskt samarbete trots förekomsten av OECD stadgan. Man har misslyckats. Kanske bör man nu fråga sig varför det har misslyckats. Svaret måste nog bli att de nuvarande ordningarna för juridiska personer i de nordiska länderna inte medger att en nordisk aktiebolagsform etableras. De nuvarande lagreglerna inom ramen för valutareglering, arbetsrätt och skatterätt kan inte medge att man etablerar transnationell verksamhet inom de nuvarande företagsformerna. Det är därför jag har motionerat om en ny företagsform, som jag har kallat konsortieform. Det skulle vara ett slags legaliserad kopia på erfarenheterna från SAS, Scandinavian Airlines Systems. Den här idén har varit föremål för remiss. Jag är angelägen att påpeka för kammaren att förslaget i den remissbehandling som lagutskottet föranstaltade om och som var mycket omfattande från samtliga remissorgan har bemötts mycket positivt. Skånes handelskammare och Stockholms handelskammare tillstyrker motionen. Kommerskollegium vill inte motsätta sig att frågan utreds vidare. Advokatsamfundet menar att det finns goda skäl att bifalla motionärens hemställan om en utredning. Industriförbundet tillstyrker att frågan om en juridisk form för ”konsortialföretag” närmare utreds. Handelskammarförbundet tillstyrker motionärens yrkande. LO tillstyrker under förutsättning att det finns en balans mellan arbetsrätt m.m. och sådana reformer som motionären eftersträvar. Jag har redan markerat att jag är absolut inställd på att arbetsrätten är en viktig del av den utredning som jag förespråkar.

Men vad händer i lagutskottets behandling? Jo, lagutskottets socialdemokrater tillsammans med vpk:s representant, alltså majoriteten, bestämmer sig för att avfärda tanken på en utredning. De söker efter argument men finner inget bättre än att det inte går att driva en utredning enbart i Sverige — det leder inte till någonting. En utredning i dessa frågor måste genomföras inom Nordiska rådets regi, menar de. Man har inte bara vetskap om att sådana utredningar har misslyckats, utan man åsidosätter även Nordiska investeringsbankens entydiga uttalande, som säger att man just genom att påbörja en nationell utredning kan få en plattform för att gå vidare i en samnordisk utredning för att komma till det mål som alla eftersträvar. Det är beklagligt att den socialdemokratiska majoriteten tillsammans med vpk har valt att avfärda denna viktiga fråga på det sätt som skett. Det skall bli intressant att se hur näringsutskottets socialdemokrater och Jörn Svensson från vpk, som så positivt deltog i handläggningen av denna fråga förra året, skall rösta — skall de frånträda sin positiva syn i denna fråga i lojalitetens namn, eller skall de verkligen våga markera att denna samnordiska fråga är för viktig för att falla i något slags partipolitiskt strategispel? Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Fru talman!

I fråga om möjligheten för regeringen att bestämma om de nya reglernas tillämpning förordar ett enigt utskott att bestämmelsen om detta utgår ur aktiebolagslagen och att erforderliga regler i stället tas in i lagen om kontroll över tillverkningen av krigsmateriel, m.m. Utskottets ställningstagande motiveras av att det finns ett behov för regeringen att kontrollera nordiska styrelseledamöters och andras medborgarskap och bosättning bara när det gäller krigsmaterielindustrin. Genom utskottets förslag tillgodoses i betydande utsträckning syftet med den med anledning av propositionen väckta motionen. Förslaget i den fristående motionen om en företagsform för nordiska konsortier, som Nic Grönvall här har talat om, avstyrks av utskottet. Jag kommer här närmast att behandla denna fråga, eftersom det på denna punkt också finns en reservation från moderaterna och centerpartiet. Motionären vill utveckla en juridisk form för vad som skulle kunna kallas konsortialföretag, dvs. samverkan mellan nordiska nationellt etablerade företag. Genom tillskapandet av en juridisk form för konsortialföretag skulle de nordiska länderna, med gemensam lagstiftning och bilaterala eller multilaterala avtal, kunna etablera en nordisk företagsform. Med utnyttjande av ett konsortialföretag skulle, anser motionären, en nordisk institutionaliserad aktiemarknad kunna etableras för sådan företag eller företagsdelar som skulle kunna dra nytta av Norden som hemmamarknad för sin egen produktion. Motionären yrkar att riksdagen hos regeringen hemställer att frågan om utveckling av en juridisk form för s.k. konsortialföretag utreds. Utskottet framhåller inledningsvis i sitt betänkande att några särskilda regler om internationell samverkan mellan nationella företag inte finns i de nordiska ländernas lagstiftning. Företag som vill samverka kan välja att inrätta en eller flera särskilda juridiska personer, t.ex. aktiebolag, i enlighet med den nationella lagstiftningen i något av de berörda länderna. I betydande utsträckning förekommer det redan att företag samverkar under mindre institutionaliserade former på grundval av ett avtal företagen emellan. Ett exempel på sådana avtal är konsortialavtal. När det gäller aktiebolagslagstiftningen kan det nämnas att frågan om en särskild nordisk aktiebolagsform har behandlats i en expertrapport som 1981 förelades Nordiska rådet. En slutsats i rapporten är att man inte i första hand bör överväga att införa en särskild aktiebolagsform, eftersom många företag troligen skulle tveka inför att bilda bolag enligt en oprövad lagstiftning. I stället förordas att man utgår från den kända nationella lagstiftningen och utifrån denna försöker finna metoder för att tillmötesgå önskemålen om att företagen lättare skall kunna verka över gränserna. Med anledning av expertrapporten övervägde Nordiska rådets ämbetsmannakommitté för industripolitik om man inom ramen för nuvarande etableringslagstiftning kunde ge nordiska företag en icke-diskriminerande behandling i etableringshänseende genom att generellt undanta sådana företag från lagstiftningens tillståndskrav. Kommittén fann dock att man inte kunde förorda en sådan lösning av frågan. Också Nordiska ministerrådet har behandlat expertrapporten. I sitt betänkande om det nordiska samarbetet erinrade ministerrådet om att aktiebolagslagstiftningen i de nordiska länderna redan i stor utsträckning är harmoniserad. Vi har här naturligtvis ett särskilt problem med Danmark, som är bundet av sina EG-förpliktelser. Det gäller bl.a. direktiven på bolagsrättens område. Ministerrådet antar att det f. n. inte tjänar något ändamål att sätta i gång en utredning om en särskild nordisk aktiebolagsform, utan att man hellre bör försöka genomföra reformer på de olika rättsområdena vart för sig. Som exempel på sådana reformer nämner rådet slopande av formella kvalifikationskrav för styrelseledamöter, mer enhetliga regler för minoritetsskydd och underlättande av fusioner över gränserna och flyttning av ett bolags säte från ett nordiskt land till ett annat. Vid 1983/84 års riksmöte behandlade näringsutskottet tre motionsyrkanden om en gemensam nordisk aktiemarknad, en nordisk aktiebolagsform och vidgade möjligheter till direktinvesteringar i andra nordiska länder.

Riksdagen underströk att förekomsten av olika problem gör det svårt eller omöjligt att inom ramen för nuvarande nordiska samarbetsformer begränsa eventuella liberaliseringsåtgärder till de nordiska länderna. Näringsutskottet pekade i sitt betänkande, som låg till grund för riksdagens beslut, på att OECD-reglerna inte torde utgöra hinder mot att man inom ramen för en — Nr 32 vidare integration i Norden utvecklar institutionella möjligheter för kapital Onsdagen den överföringar inom Norden, så som har skett inom ramen för Nordiska 21 november 1984 investeringsbanken. En strävan borde vara att finna sådana möjligheter. Utskottet ansåg också att det arbete som pågick bl.a. inom Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet borde fortsätta och om möjligt intensifieras. Fru talman! I linje med vad näringsutskottet anfört framhåller lagutskottet isitt betänkande att det är angeläget att man på olika sätt försöker underlätta samverkan mellan nordiska företag och därmed den internordiska handeln. Enligt utskottets uppfattning måste emellertid införandet av en sådan företagsform som förespråkas av motionären ske i samarbete med andra nordiska länder. Det är inte meningsfullt att Sverige ensidigt börjar utreda frågan. Utskottet framhåller också att det är viktigt att regeringen inom ramen för det nordiska samarbetet även i fortsättningen aktivt verkar för en vidgad internordisk handel. Fru talman! Med hänvisning till vad jag här sagt yrkar jag avslag på motion 1983/84:1529 och bifall till utskottets hemställan i dess helhet.
Fru talman! Efter att ha lyssnat på Stig Gustafssons inlägg måste jag ställa mig frågan om lagutskottets socialdemokrater riktigt har förstått tanken bakom ett konsortialavtal. Det är känt att det i varje nationalstat finns en särskilt stark känsla för det egna landets näringsliv. Man bygger, om än inte synliga, så fullt märkbara nationalgränser kring det egna näringslivet och missgynnar således främmande nationers företagare i det egna landet. Det är naturligt, och det kanske skall accepteras. Tanken bakom ett konsortialbolag, till skillnad från vad som sagts i de utredningar om lindringar i valutalagstiftning och annat som Stig Gustafsson hänvisade till, var just att bolaget skulle få sin hemvist i alla de länder där bolaget etablerades. Jag är angelägen att framhålla att detta inte är någon unik idé, som bara gäller oss i Norden. Inom EG arbetar man intensivt på att åstadkomma en lösning på det här problemet, och man är förmodligen på väg. Det är då enligt min mening angeläget att de nordiska länderna genom att belysa frågan i en utredning förbereder sig för det närmande till Europa som måste komma. Jag skulle vilja ställa en direkt fråga till Stig Gustafsson som företrädare för majoriteten i lagutskottet: Menar ni att man nu skall avbryta ansträngningarna för att i Norden åstadkomma ett industriellt närmande, eller väntar ni er att någon annan skall ta initiativ som för frågan vidare? Slutligen: Vad är det för fel i att ta initiativ från Sveriges sida för att åstadkomma en lösning i dessa frågor?
Fru talman! Vårt ställningstagande till Nic Grönvalls motion dikteras sannerligen inte av något slags avoghet mot en utvidgad nordisk samverkan, 61 vilket han tycks tro. Vi socialdemokrater har alltid ansett att nordiskt samarbete är viktigt, för att inte säga nödvändigt för oss alla här i Norden. Vi arbetar också på många sätt för att förbättra det nordiska samarbetet. Men det är inte alltid lätt att lösa problem över gränserna, oavsett om det gäller Norden eller Europa. Olikheter i lagstiftning, olika traditioner osv. är stenar på vägen som måste rullas undan. Att som Nic Grönvall tro att man bara genom att i Sverige genomföra en viss lagstiftning kan få de övriga nordiska länderna med sig är litet för optimistiskt. Om vi skall kunna lösa sådana problem som tas upp i motionen, får detta lov att ske inom ramen för det nordiska samarbetet. Detta har utskottsmajoriteten understrukit i betänkandet. Vi har också sagt att regeringen bör intensifiera detta samarbete. Det är den vägen vi får gå. Vi löser inte problemen genom att införa en ny nationell lagstiftning. Jag vill tillägga att jag inte kan finna att ett avslag på Nic Grönvalls motion skulle medföra något avgörande hinder för industriellt samarbete i Norden eller i Europa.
Fru talman! Men, Stig Gustafsson, det är ju inte en bolagsform eller en ny lagstiftning som jag begär. Jag har begärt att vi skall utreda om det är möjligt att finna en lösning på problemet. Det är sannerligen inte särskilt högt syftande planer jag har. Jag försöker bara åstadkomma litet bättre kunskaper i frågan. Likafullt tycker socialdemokraterna att man skall blockera utvecklingen, och det måste väl då vara ganska naturligt att man uppfattar denna vilja till blockering av utredning som utslag av en negativ syn på utvecklingen av det nordiska samarbetet. Det får Stig Gustafsson och även de andra socialdemokraterna finna sig i.
Fru talman! Vi blockerar inte alls någon utveckling. Man kan fråga sig i vilket syfte en sådan här utredning skall tillsättas, om den inte skall resultera i en lagstiftning. Att utreda för utredandets egen skull kan väl inte ens Nic Grönvall anse att vi bör hålla på med.

Fru talman! Lagutskottets betänkande behandlar två ämnen: Dels frågan om nordisk företagsform för konsortier — det är den frågan som de föregående talarna diskuterat — dels frågan om utseende av ledamöter i svenska aktiebolags styrelser. Den sista frågan är föranledd av propositionen 1983/84:184 med förslag till ändring i aktiebolagslagen och en motion av mig som väckts med anledning av propositionen. Min motion kan synas gälla ett trivialt ämne och har därför säkert inte tilldragit sig någon större uppmärksamhet. Den rymmer likväl ett intressant konstitutionellt spörsmål som angår lagstiftningsmakten. Att det är riksdagen ensam som stiftar lag, det är en självklarhet. Men har riksdagen rätt att —- Nr 32 överlämna, delegera, denna sin normgivningskompetens åt regeringen utan Onsdagen den någon som helst begränsning? Det är det spörsmålet som ställts på sin spets i 21növember 1984 detta ärende. Och det är inte så ofta som så sker. Ämnet är ju inte så upphetsande. I den aktuella propositionen föreslås att nuvarande krav på svenskt medborgarskap för att vara styrelseledamot, verkställande direktör m.m. i svenska aktiebolag skall slopas i förhållande till medborgare i de övriga nordiska länderna. Denna huvudregel, som tar sig uttryck i ändringar i 8 kap. 4 § aktiebolagslagen, är helt invändningsfri. Regeringen vill emellertid tillägga sig den befogenheten att kunna undantaga vissa bolag från de nya reglerna. Man vill med andra ord kunna utestänga andra nordbor i särskilda, i lagtexten dock ej närmare angivna fall. Denna kompetens föreslås i propositionen lagfäst genom ett särskilt stycke i nämnda lagrum i aktiebolagslagen. Riksdagen skulle annorlunda uttryckt överlämna sin bestämmanderätt till regeringen i motsvarande mån. I motionen ifrågasatte jag huruvida riksdagen hade sådan delegationsrätt, därför att ämnet kunde angå en civilrättslig fråga av det slag varom stadgas i8 kap 2 § regeringsformen. Och det är då ovillkorligen förbjudet för riksdagen att avhända sig sin lagstiftningsmakt. Det åberopade stadgandet i regeringsformen, som närmast tar sikte på allmän civillag, utstakar gränsen för det obligatoriska lagområdet, en beteckning som valts just för att markera att delegationsrätt är förbjuden. Om man så vill kan man säga att stadgandet hindrar den företeelse som går under benämningen ramlagstiftning och som eljest är en sedvanlig form av lagstiftningsteknik. Min motion hänsköts till konstitutionsutskottet, som enhälligt gav mig rätt. Riksdagen är enligt utskottet förhindrad att överlåta på regeringen att utfärda föreskrifter i ämnet. Regringen fick således bakläxa. Som en följd av KU:s ståndpunkt har det föreslagna stycket i aktiebolagslagen strukits och ersatts av en materiell bestämmelse i en annan lag. Utgången av lagstiftningsärendet i riksdagen är en nyttig erinran till regeringen att inte trampa in på riksdagens domäner. Att jag är tillfredsställd över utgången säger sig självt. Det är inte var dag som det är möjligt att få ett enhälligt konstitutionsutskott på sin sida i en sådan här fråga. Jag vet inte när det hände senast, om det hänt. En anledning kan vara att det ju ofta är så att den politiska frågan tar överhanden över den rent juridiska och intellektuella bedömningen. Jag hade, fru talman, tänkt avsluta mitt inlägg med att hänvisa till Sven Dufva när han på Virta bro höll den anstormande fienden stången. Men jag bestämde mig för att avstå sedan jag erinrat mig hur bataljen slutade och hur hjälten karakteriserades. Jag yrkar därför avslutningsvis bifall till utskottets hemställan, såvitt här är i fråga.

Fru talman! Till utbildningsutskottets betänkande nr 2 om vissa högskolefrågor är tre moderata reservationer fogade. I den första begär vi en översyn av högskolans indelning i linjer och sektorer samt av formerna för arbetet vid mindre högskoleenheter. Vi tycker att de genomgripande organisationsförändringar som har genomförts under de senaste dryga 15 åren, vilka kulminerade i den s.k. högskolereformen, som beslutades av riksdagen 1975, har kostat betydande resurser, samtidigt som dynamiken i den högre utbildningen har hämmats. Utbildningen har sektoriserats och byråkratiserats. Tillkommande resurser har satsats på den administrativa kringapparaten i stället för på åtgärder ägnade att höja kvaliteten på och förbättra innehållet i utbildningen. Det är därför möjligt och nödvändigt, anser vi moderater, att genom att minska och förändra det byråkratiska utanverket omfördela resurser i avsikt att förstärka utbildningsoch forskningskvaliteten. För att upprätthålla och höja kvaliteten inom främst de mindre ämnena kan det vara nödvändigt att koncentrera utbildning och forskning inom dessa till färre högskolor än i dag. Koncentrationen får emellertid aldrig gå så långt att forskning och utbildning likriktas i brist på konkurrens mellan skilda forskningsinriktningar inom ämnet i fråga. Vidare anser vi moderater att möjligheter till samarbete med övriga nordiska länder måste förbättras. I samband med den s.k. högskolereformen förändrades studieorganisationen radikalt. Merparten av högskoleutbildningen skulle studeras på mer eller mindre konstruerade linjer inom yrkesutbildningssektorer. Tanken bakom förändringarna var att man ville åstadkomma en förstärkt yrkesinriktning av den högre utbildningen. Anknytningen till institutionerna försvagades och därmed också det viktiga sambandet med forskningen. Resultatet är entydigt; färre studerande väljer numera att fördjupa sina kunskaper inom de enskilda ämnena. Nya linjer, t.ex. samhällsvetarlinjen, skapades för att ta hand om de studerande som valde att med utgångspunkt i egna önskemål och behov själva kombinera ämnen till en hel utbildning. Detta är inte bra, och vi anser att linjesystemet inom den gamla filosofiska fakultetens-område i flertalet fall fungerar på ett mindre tillfredsställande sätt. En kvalitativt högtstående universitetsutbildning skall ge de studerande sådana metodkunskaper och en sådan kritisk skolning utöver de rena ämneskunskaperna att de kan nyttiggöra det inhämtade inom ett brett spektrum av yrken. Det kravet uppfyller inte dagens linjesystem inom de filosofiska fakulteterna, och därför måste enligt vår mening en översyn av högskolans indelning i linjer och sektorer komma till stånd. Utgångspunkten bör därvid vara att de linjer som inte kan anses svara mot en klart definierad yrkeskrets skall avskaffas. Samtidigt måste institutionernas ställning stärkas. En av de bärande idéerna bakom organisationsförändringarna i den högre utbildningen var att den skulle bli tillgänglig för så många som möjligt. Den tanken låg till grund för de möjligheter som genom högskolereformen öppnades för de mindre högskolorna att erbjuda traditionell universitetsutbildning utöver den postgymnasiala utbildning som gavs på dessa orter tidigare. När högskolereformen infördes byggdes en administrativ apparat med rektorer, förvaltningschefer och beslutande organ på olika nivåer upp på ett antal nya orter. Tyvärr uppgår de administrativa kostnaderna till mer än 15 Z av det totala anslaget vid vissa högskolor. Tidigare band med universiteten har i många fall klippts av, och organisationen har — mot reformens ursprungliga syften — blivit mer stelbent än tidigare. Från kvalitetsoch flexibilitetssynpunkt vore det en avgjord fördel om utbildningen vid de mindre högskolorna organiserades i form av decentraliserad undervisning med lärare hämtade från någon av forskningshögskolorna eller universiteten. På detta sätt skulle också nya orter temporärt kunna erhålla högskoleutbildning utan att stora investeringar i fasta anläggningar och i personal behövde göras. Forskningsanknytningen skulle gynnas, vilket skulle inverka positivt på utbildningens kvalitet. Vi moderater anser att en översyn av högskolans studieorganisation borde leda fram till förslag om förändringar av arbetet vid de mindre högskolorna, enligt vad vi har framfört i motionen 2016 och reservationen 3 till utbildningsutskottets betänkande nr 2. I reservationen framför vi också på nytt vårt krav på att filosofie kandidat-examen återinförs. För varje gång frågan förs fram ökar förståelsen för vårt krav. Är inte tiden nu mogen för att göra något? Här finns ju inga tekniska eller kostnadsmässiga problem. y I reservation nr 5 säger vi att det inte bör ingå allmänrepresentanter i förvaltningsnämnderna. Jag har i samband med förändringar av högskoleorganisationen hösten 1983 framfört våra argument, varför jag inte tänker upprepa dem i dagens debatt. Den tredje moderata reservationen rör huvudmannaskapet för vårdyrkesutbildningarna inom högskolan. Även den frågan har tidigare behandlats i kammaren, den 22 april 1982. Som alla väl kommer ihåg ansåg vi moderater då, och anser i dag, att skälen för ett enhetligt statligt huvudmannaskap är många och starka. Ett enhetligt system förenklar planering, administration, antagningssystem m.m. Den önskvärda forskningsanknytningen sker naturligt med statligt huvudmannaskap — annars kan krav resas på att forskningsresurser skall skapas vid anknytning till den landstingskommunala högskolan, vilket i sin tur kommer att splittra forskningen och totalt sett bli dyrare för samhället. Elevoch lärarinflytandet kan ske i samma former som i den övriga högskolan. Det enda argumentet mot är kostnadsaspekten. Men det är inte fråga om någon merkostnad för samhället, bara en fråga om vilka som skall stå för kostnaderna. Den överföring av några hundra miljoner kronor som det kan bli fråga om borde närmare utredas, och mycket talar för att det inte är ett svåröverkomligt problem, då staten årligen förhandlar med Landstingsoch Kommunförbunden i miljardtermer. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 3, 5 och 8 till hemställan i utbildningsutskottets betänkande 2.

Fru talman! Det här betänkandet behandlar en mängd sinsemellan ganska skilda frågor gällande högskolan, vilka har tagits upp i olika motioner. Jag tror att kammaren ursäktar mig om jag inte kommenterar var och en av de frågor som behandlas i betänkandet. Jag tänker koncentrera mig på några få. En fråga av övergripande karaktär är det yrkande som förs fram i centerns högskolemotion nr 1242. Det är en s.k. kommittémotion om högskolefrågor, och yrkandet går ut på att vi skall få till stånd en strukturplan för högskolans fortsatta utveckling. Vi tycker alltså att man bör göra en översyn av de framtida behoven av högskoleutbildning och en bedömning av hur omfattande olika utbildningsvägar skall vara liksom var i landet de skall finnas. Detta låter som en ganska självklar sak, men verkligheten är att det är dåligt beställt med överblicken. Den cirkus som var ett faktum i samband med nedläggningen av tandläkarutbildning i landet förra hösten och i våras illustrerar hur dåligt beställt det är med framförhållningen när det gäller planering av högskolefrågor. Först beslutade man att bygga ut en verksamhet, sedan kom man underfund med att den i stället måste skäras ned. UHÄ kom med ett nedskärningsförslag, regeringen kom med ett annat och utskottet fastnade slutligen för ett tredje. Det är helt klart att den typen av hantering inte är särskilt bra. Konsekvenserna för en högskoleort som drabbas av nedskärningar eller t. 0. m. nedläggning av hela utbildningar är mycket stora. De människor som drabbas och påverkas av denna typ av åtgärder har rätt att begära av beslutsfattarna att de har ett noga genomtänkt underlag för sitt beslut. Jag vill påstå att underlaget för beslutet att lägga ned tandläkarhögskolan i Malmö var utomordentligt dåligt. Konsekvenserna är, som vi vet, mycket stora. Detta är ett exempel, man kan ta andra exempel också. Vi vet att det kommer att behövas nedskärningar på vissa utbildningslinjer därför att behovet inte är detsamma som tidigare. Vi vet att det kommer att behövas nysatsningar på andra områden, och även där är det viktigt att det sker på ett planerat och genomtänkt sätt. Därför är det naturligt att resa kravet på en strukturplan. Tyvärr har vi inte fått utskottet med oss på den punkten, utan vi har tvingats reservera oss. Jag yrkar bifall till reservationen. En viktig utgångspunkt för oss när det gäller denna typ av framtidsplanering av högskolan är att slå vakt om den decentraliserade högskoleutbildningen, att slå vakt om de små högskolorna. Enligt centerns bestämda uppfattning är det viktigt att vi får tillgång till högskoleutbildning över hela landet, att vi har fungerande mindre högskolor på olika orter. Vi vet tack vare många undersökningar som har gjorts liksom genom lång erfarenhet att benägenheten att söka sig till högre utbildning hänger intimt samman med avståndet till utbildningsorten. Ju närmare man har till en utbildning desto större benägenhet har man att skaffa sig högre utbildning. Det gör tillgången på små högskolor till en viktig jämlikhetsfråga. Det är en del av arbetet för att ge alla, så långt som det över huvud taget är möjligt, lika chans till högre utbildning. Vi vet också att de små högskolorna ofta utgör en viktig stimulans för utvecklingen över huvud taget på de orter där de ligger. De har alltså en viktig regionalpolitisk betydelse. Detta gör naturligtvis också att vi ställer oss mycket avvisande till de moderata attackerna mot de små högskolorna, attacker som Rune Rydén alldeles nyss gav prov på i talarstolen. Att man i praktiken skulle ”avlöva” de små högskolorna när det gäller deras egna lärarresurser är helt fträmmande för oss. Vår uppfattning är i stället att man bör arbeta för att stärka de små högskolornas ställning. En annan fråga som vi tar upp i högskolemotionen 1242 gäller de enstaka kurserna. De här enstaka kurserna i vår högskola — det är alltså kurser som inte är inbyggda i det vanliga linjesystemet utan där man läser ett ämne separat — spelar en viktig roll ur flera synpunkter. De spelar en roll för fortoch vidareutbildning. De utnyttjas i stor utsträckning i den allmänna grundutbildningen. Det är många som skaffar sig hela sin akademiska grundutbildning genom enstaka kurser. Vidare spelar de en betydande roll för vissa ämnen, där en stor del av ämnesunderlaget utgörs just av de enstaka kurserna. Och inte minst spelar de en stor roll för forskarkompetensen. När en linje inte innehåller tillräckligt mycket fördjupning, kan man alltså erhålla sådan genom en enstaka kurs och på det sättet få 60 poäng i ett visst ämne, vilket är förutsättningen för att man skall kunna gå vidare till en forskarutbildning. Men förutom de här funktionerna har de enstaka kurserna också en funktion som allmänbildande kurser. Det finns många människor med en akademisk grundutbildning som inte har något speciellt fortbildningsbehov, men som läser en enstaka kurs i något intressant ämne helt enkelt för att förkovra sig, för att vidga sin allmänbildning. Det här tycker vi är positivt och någonting som man skall stimulera. Det finns emellertid i ekonomiskt kärva tider en risk att det blir ont om enstaka kurser och att det inte finns plats för alla. Det är därför som vi väckt tanken att när det gäller personer som läser enstaka kurser i rent allmänbildande syfte, skulle man kunna ta ut en viss avgift — ungefär som man gör i fråga om studiecirklar. Vi har alltså fört fram ett förslag om att det skall finnas möjlighet att ta ut avgift av deltagare i enstaka kurser, om vederbörande redan har en akademisk grundutbildning och det är uppenbart att deltagandet i den enstaka kursen inte fyller något fortbildningseller fördjupningsbehov. Det är då alltså inte fråga om något som behövs för den studerandes fortsatta verksamhet. Vi tycker att det här är rimligt. Det är ett sätt att slå vakt om de enstaka kurserna. På det här viset kan man se till att det finns resurser för enstaka kurser, så att vi kan hålla verksamheten på en sådan nivå att det även blir utrymme för denna viktiga allmänbildningsverksamhet. Vi har en reservation också på denna punkt, och jag vill yrka bifall till den. I motion 1691 av Bertil Fiskesjö tas bl.a. upp ett gammalt centerkrav att vi återigen skall få en enhetlig examensbenämning för dem som genomgått akademisk grundutbildning. Detta gäller i första hand de sektorer inom universiteten som motsvarar de gamla filosofiska fakulteterna. Vi reste kravet i vår högskolemotion som behandlades av riksdagen i våras. Vårt yrkande gick ut på att man helt enkelt skulle återinföra begreppet fil. kand.-examen, eventuellt med ett tillägg som angav inriktningen — fil. kand. med samhällsvetenskaplig inriktning, fil. kand. med naturvetenskaplig inriktning eller någonting sådant. Vi fick inte gehör för vårt förslag i utskottet och reserverade oss. Vi har inte ansett att det är rimligt att vi skulle reservera oss nu igen, efter några månader, utan vi har i ett särskilt yttrande markerat att vi står fast vid uppfattningen, att man borde återinföra begreppet fil. kand.-examen, med en sådan här komplettering som jag nämnde. Eventuellt borde man också ställa kravet att denna fil. kand.-examen skall gälla ett fördjupningsmoment. Vederbörande skall alltså ha kompetens för forskarutbildning — minst 60 poäng i ett ämne — för att få en sådan här fil. kand.-examen. Vi har utvecklat detta tillsammans med folkpartiets representant Jörgen Ullenhag i ett särskilt yttrande som är fogat till betänkandet. Vi kommer tillbaka till saken och hoppas att det blir så, att droppen urholkar stenen. Vi räknar alltså med att även utbildningsutskottet skall inse värdet av en sådan här åtgärd — det kanske kommer. Flera motioner tar upp textillärarutbildningen, och jag vill avsluta med några ord om den frågan. De här motionerna behandlar förkunskapskraven — att det skall vara krav på specialkurser för att man skall kunna komma in på textillärarutbildningen. Enligt min mening är det ett misstag att man har tagit bort de här förkunskapskraven. Som jag uppfattade saken var det en allmän uppfattning också i utbildningsutskottet att dessa förkunskapskrav skall återinföras. Utskottet har inte ansett sig kunna ta ställning i sak till den här motionen, eftersom riksdagen normalt inte tar ställning till den här typen av frågor. Men vi har under hand fått oss försäkrat att motionens önskemål kommer att bli uppfyllda och att dessa förkunskapskrav kommer att återinföras på det sätt motionärerna önskat. Därför har vi inte ansett att det finns behov av ytterligare markeringar. Vi kommer självfallet att följa frågan med intresse, och om det visar sig att det inte går att få till stånd en bättring på den punkten utan att riksdagen ingriper skall vi naturligtvis inte väja för detta. Vi hoppas emellertid att frågan skall lösas på normala vägar, utan att man behöver fatta något särskilt riksdagsbeslut. Vi har fått tämligen goda utfästelser om att så också skall bli fallet. Det finns många fler intressanta saker att ta upp i detta betänkande, men jag kommer, som sagt, att avstå från det. Jag vill avslutningsvis yrka bifall till de reservationer som centern har lagt fram och i övrigt till hemställan i utskottets betänkande.

Fru talman! I folkpartiets partimotion 514 föreslår vi att den gamla ordningen beträffande sammansättningen av förvaltningsnämnderna som högskolestyrelserna kan besluta om skall behållas. Vi motsätter oss alltså förslaget att låta allmänföreträdare få representation också i förvaltningsnämnderna. Det här förslaget för vi fram mot bakgrund av vår grundsyn. Folkpartiet tycker nämligen att det är viktigt att inom högskolan se till att företrädarna för verksamheten — lärare och studerande — får så stort inflytande som möjligt. Också moderaterna har, som Rune Rydén sade, under utskottsbehandlingen anslutit sig till folkpartiets förslag. Bakom folkpartimotionen står alltså — genom reservation 5 — både moderata samlingspartiet och folkpartiet. Från folkpartiets sida har vi gång på gång återkommit till vikten av att man får in fördjupningsstudier på allt fler allmänna utbildningslinjer inom de förutvarande filosofiska fakulteternas ämnesområden. Bakgrunden till det kravet är de synpunkter som framförts — och framförs — från bl.a. arbetsgivare inom den offentliga sektorn och inom det privata näringslivet. ”Se till att de studerande som läser samhällsvetenskap och humaniora får läsa ett eller ett par ämnen rejält”, säger man ofta. Det är viktigt att högskolan lär de studerande att göra en ordentlig föredragning och också att svara för ett självständigt arbete i form av en uppsats. Till detta kommer — och det är ett lika starkt argument — att kvaliteten ökar inom utbildningen om man har ordentliga krav på fördjupningsstudier. Vi har också sagt att man bör knyta fil. kand.-examen som examensbenämning till linjer inom de förutvarande filosofiska fakulteternas ämnesområden. Till en eventuell humanistlinje kan man t.ex. knyta examensbenämningen ”fil. kand.-examen med humanistisk inriktning” och till samhällsvetarlinjen kan man knyta examensbenämningen ”fil. kand.-examen med samhällsvetenskaplig inriktning”. Vi tycker också från folkpartiets sida att examensbenämningen fil. kand.- examen med viss inriktning endast bör användas om fördjupningsstudier ingått i genomgången utbildningslinje. Det innebär en stimulans för de studerande att söka sig till just de utbildningar där det finns krav på fördjupning och där man sedan avslutar sina studier med en fil. kand.- examen. Också om man har läst enstaka kurser om sammanlagt 120 poäng, som inrymmer fördjupningsstudier, bör man kunna använda, tycker vi, benämningen fil. kand.-examen. Pär Granstedt sade att droppen urholkar stenen, och det är riktigt. Stenen har redan börjat urholkas ordentligt. Det finns ett starkt stöd bakom kravet på att återinföra fil. kand.-examen. Frågan om examensbenämningen är inte alls så oviktig som många kanske tror. Det är viktigt att man får korrekta examensbenämningar och därmed ger en riktig information till dem som skall anställa de högskoleutbildade. En korrekt examensbenämning har i sig en styrande inverkan på de val som de studerande träffar. De här frågorna har vi från folkpartiets sida alltså tidigare drivit och fört fram också reservationsvägen i utskottet. Så sent som vid behandlingen av den forskningspolitiska propositionen reserverade vi oss, som Pär Granstedt också var inne på, till förmån för ett uttalande av riksdagen om examensbenämning. Vi har inte tyckt det vara särskilt meningsfullt att reservera oss igen bara några månader efter den förra behandlingen. I det särskilda yttrandet 1 har vi dock än en gång utfört argumenteringen för vikten av examensbenämning och fördjupningsstudier. Vi har från folkpartiets sida alltså precis samma uppfattning som tidigare i dessa frågor. Vi tänker återkomma till frågorna, och jag är, fru talman, övertygad om att det inte kommer att dröja så väldigt länge innan vi fått tillbaka examensbenämningen fil. kand. Kerstin Anér har i en motion tagit upp en mycket viktig fråga, nämligen frågan om möjligheterna till vidareutbildning för arkitekter. Hon har pekat på att den svenska arkitektutbildningen internationellt sett är ganska kort, och hon har föreslagit att man skall ta upp frågan om vidareutbildning. Folkpartiet och Kerstin Anér har uppfattningen att detta är en viktig kvalitetsfråga. Nu har den här motionen fått en, som vi säger på riksdagsspråk, välvillig behandling av utskottet. Utskottet säger att UHÄ har tagit fram ett förslag om en ny påbyggnadslinje, och man hänvisar också till annan utredningsverksamhet som är på gång. Med detta har vi denna gång låtit oss nöja. Det är en mycket viktig fråga som Kerstin Anér här tar upp. Sista ordet är inte sagt; vi återkommer också i denna fråga. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till reservation 5.

Fru talman! De två talarna före mig pratade om droppen som urholkar stenen. Jag vill inledningsvis säga att det ibland känns som om man här i riksdagen skulle behöva ett helt Niagarafall. 1977 genomfördes högskolereformen. Förarbetena talade stora ord. Utbildningen skulle främja personlighetsutveckling, demokrati och social förändring. Breddad rekrytering och återkommande utbildning var centrala inslag. En centralparagraf vid högskolereformens genomförande blev 2 § i högskolelagen. Denna paragraf lyder: ”Utbildningen inom högskolan skall bygga på vetenskaplig grund. Utbildningen skall anordnas så att de studerande förvärvar kunskaper och färdigheter samt utvecklar sin förmåga att kritiskt bedöma företeelser av skilda slag. Utbildningen skall främja att de studerande förbereder sig för skilda yrken eller vidareutvecklar sig inom yrken som de redan utövar. Inom utbildningen skall kunskaper och färdigheter som har vunnits inom arbets och samhällslivet i övrigt tas till vara. All utbildning skall främja de studerandes personliga utveckling. Som ett allmänt mål för utbildningen gäller att den skall främja förståelsen för andra länder och för internationella förhållanden.” Vi inom vpk menar att i tider av nedskärningar riskerar relativt resurskrävande moment, som syftar just till kritisk granskning av ”företeelser av skilda slag” — som det står i högskolelagen —, att drabbas hårt. Det gäller också moment som presenterar olika alternativa teorier och synsätt. Följden blir att utbildningsvägar i högskolan alltmer anpassas efter dagsrådande värderingar och verksamhet inom den yrkesgrupp där de studerande kan tänkas komma att arbeta. Man kan säga att i förlängningen innebär detta att möjligheterna minskar för arbetslivet dels att få en förnyelse, dels att kritiskt granskas av de högskoleutbildade. Mot bakgrund av bl.a. vad jag nu har nämnt har vi från vpk föreslagit riksdagen att det skall göras en översyn och utvärderingar av olika delar av högskolereformen. Dessa skulle sedan sammanställas så att man fick en heltäckande analys. I detta arbete är det naturligt att ta upp sådana frågor som tillgängligheten till högre studier, den sociala rekryteringen och demokratiseringen av högskolan. Utifrån en sådan inriktning på en undersökning av det faktiska förhållandet ute på våra högskolor vore det enklare att dra de politiska konsekvenserna. Den kritiska förmågan i sig har en politisk dimension, nämligen att man görs medveten om de värderingar och ideologier som ligger bakom vissa teorier eller som hämmar viss kunskapsutveckling. Att ifrågasätta företeelser lägger grunden för en förmåga att söka sig utanför rådande samhälleliga och även vetenskapliga ramar. Kritiskt tänkande kan vara systembrytande. Kort sagt: En vetenskapligt skolad kritisk förmåga blir ett hjälpmedel i politisk verksamhet och samhällsförändring. Fru talman! Denna inställning till de möjligheter för nytänkande som högskolans utbildningsverksamhet erbjuder är vitt skild från moderata samlingspartiets förslag om att avskaffa linjer som inte har ett klart definierat yrkesområde och att hårt knyta verksamheten vid de mindre högskolorna till de stora högskoleorterna. Jag kan inte tolka moderaternas förslag i denna fråga på annat sätt än att de eftersträvar att ännu mer anpassa högskoleutbildningen till näringslivets krav. Man behöver inte ha särskilt livlig fantasi för att kunna föreställa sig vad en sådan utveckling innebär för det kritiska tänkandet. Beträffande förslaget från moderata samlingspartiet att utbildningen vid de mindre högskolorna skall bedrivas såsom decentraliserad utbildning med lärare från de större högskolorna vill jag säga följande. Det gynnar definitivt inte en kunskapsutbyggnad vid de mindre högskolorna. Med ändrade tjänstgöringsregler för lärare inom högskolan kan det innebära försämrade möjligheter för de mindre högskolorna att erhålla lärarresurser. Mot bakgrund av moderaternas tidigare ställningstagande här i riksdagen till välmotiverade förslag om viss utbyggnad av utbildningen vid de mindre högskolorna — jag skall gärna återkomma med exempel på detta —- innebär de moderata förslagen i sin förlängning ett reellt hot mot de mindre högskolorna. Fru talman! En annan fråga som behandlas i detta betänkande är kårobligatoriet, dvs. tvångsanslutningen av studerande till studentkårer. Från vpk:s sida hävdar vi att det förhållandet att man tvångsansluter alla studerande på universitet och högskolor är principiellt felaktigt. Skälen härtill är i huvudsak följande: Det strider mot varje människas rätt att själv avgöra vilka föreningar hon vill vara med i eller inte vill vara med i. Systemet innebär att de studerande med obligatoriska avgifter betalar sådant som stat och kommun står för när det gäller alla andra människor. Obligatoriet innebär att studentkårerna är reglerade i lag, vilket medför en inskränkning i medlemmarnas demokratiska rätt att suveränt besluta över föreningen. Vi hävdade dessa ståndpunkter när frågan senast behandlades i riksdagen och gör så fortfarande. Kårobligatorielagstiftningen är odemokratisk och skall bort. Fru talman! Jag vill med dessa ord yrka bifall till reservationerna 1, 2 och 7 till detta betänkande.

Fru talman! Björn Samuelson sade att det moderata förslaget utgör ett reellt hot mot de mindre högskolorna. Det verkar som om Björn Samuelson mycket dåligt har läst vårt förslag och mycket litet har förstått det lilla han har läst. Vi anser att den högskolereform som genomfördes för några år sedan gick för långt i sina decentraliseringssträvanden. Man har uppnått en situation där utbildningen har spritts ut på många platser. Den enda möjligheten att klara utbildningen på de platserna är att man förändrar den organisation som f.n. finns. Med de krympande resurserna i landet kan man lämpligare organisera undervisningen ifrån de större högskolorna och universiteten som har forskning genom en decentraliserad undervisning. Man skulle då uppnå två fördelar: dels en starkare forskningsanknytning, dels en mera flexibel organisation som bättre skulle tillgodose de studerandes intressen ute på de mindre högskolorna. Man skulle också få större variation i kursutbudet, som numera är alltför fastlåst vid de små högskoleenheterna. Jag tror att man skulle skapa en betydligt bättre försörjning av behovet av högre utbildning i landet, om man prövade en sådan organisation.
Fru talman! Jag läser handlingarna och drar de slutsatser av dem som det går att dra, om man lägger ihop flera ställningstaganden från moderata samlingspartiet. Flera skall ha tillgång till högskoleutbildning, säger Rune Rydén. Är det det han håller på med när han lägger ner tandläkarhögskolan i Malmö? Fru talman! Jag kan konstatera att moderata samlingspartiet röstade nej till välmotiverade förslag om viss teknisk utbildning vid de mindre högskolor na så sent som i våras. Jag kan också konstatera att moderata samlingspartiet sade nej till forskningsanslag till de mindre högskolorna. Det rörde sig om 5 milj.kr.
Fru talman! Björn Samuelson säger att han lägger ihop flera olika ställningstaganden, och det gör han på ett sätt som inte är förenligt med verkligheten. Han tar upp exemplet med tandläkarhögskolan i Malmö och säger att vi moderater var för nedläggning av en tandläkarhögskola i landet. Det är i och för sig riktigt att vi var det. Men Björn Samuelson vill väl näppeligen påstå att man skall utbilda tandläkare för arbetslöshet i landet? Vi håller på att göra det f.n. Vad gäller de 5 miljonerna i forskningspengar skall Björn Samuelson läsa vår reservation, för där har vi klart motiverat varför vi inte gick med på anslaget och angivit hur pengarna skulle användas i stället.
Fru talman! Men inte sörjer man väl för en regional balans när det gäller tandläkarförsörjning, Rune Rydén, genom att lägga ned tandläkarhögskolan i Malmö?

Fru talman! Av betänkandet och de inlägg som har gjorts framgår att det här rör sig om flera olika delar av verksamheten och att alla bitar inte nödvändigtvis hänger ihop mer än delvis. Jag nöjer mig med att gå rakt på de åtta reservationerna och kommenterar dem i nummerordning. Vpk harisin första reservation, som vi har hört, krävt en undersökning om hur högskolorna lever upp till högskolelagens krav på kritisk skolning. Man kan väl vara ense med motionärerna om att skolning i kritiskt tänkande är viktig, och man kan också vara ense om att högskolan skall ha en i rimlig mening självständig ställning för att kunna fylla den funktionen och en del andra. Att skolning i kritiskt tänkande skulle var särskilt resurskrävande har jag däremot litet svårare att inse. Det verkligt resurskrävande i högskolan är ju framför allt de ämnen som nyttjar dyrbar och tung utrustning och som kräver speciallokaler för att kunna fungera på ett hyggligt sätt. Trimning i kritiskt tänkande torde inte vara beroende av de här faciliteterna, i varje fall inte rent generellt. Björn Samuelson säger att moment som presenterar olika teorier sitter hårt i kläm under ekonomiskt kärva tider. Det är också ett påstående som jag ställer mig ganska tveksam till. Sådana moment behöver ju inte vara beroende av dyrbar utrustning utan kan utföras med ganska enkla metoder och medel. Därför behöver det inte vara de som sitter i kläm. Jag bestrider alltså Björn Samuelsons påstående i detta avseende. Att ekonomisk åtstramning skulle ha drabbat just de moment i undervisningen som skall utveckla förmågan till kritisk granskning frambär Björn Samuelson inga bevis för i sin reservation eller i motionen. Jag trodde att kritisk granskning snarare än att vara ett moment skall vara ett genomgående drag i högskolan och karakterisera samtliga moment. Det är ju bl.a. däri finessen med kritisk granskning ligger. Det vore nog inte särskilt bra om man avsatte vissa tider för kritisk granskning och vissa andra tider för någonting annat. Jag har svårt att se det riktiga i att göra den uppdelningen. Jag ser kritisk granskning och kritisk skolning som något som skall genomsyra all undervisning i högskolan. Med hänsyn till att delar av den lag som Björn Samuelson läste upp skall finnas med i utbildningsplanernas inledning och med hänsyn till att det ingår i de arbetsuppgifter som UHÄ rent generellt har sig förelagda att tillse att högskolelagen efterlevs anser sig utskottet inte kunna ställa sig bakom vpk:s förslag på den punkten. Får jag sedan göra ytterligare en kommentar till Björn Samuelsons första reservation — den kunde för all del även gälla nästa reservation. Björn Samuelson säger att det inte har blivit så mycket av de stolta mål som man hade med högskolereformen, när den genomfördes i mitten på 1970-talet. Om man vill vara någorlunda rättvis måste man komma ihåg att målen av typ demokratisering, av typ bättre rekrytering regionalt och socialt sett är ganska svåra att uppnå. Framför allt tar det tid innan man uppnår de målen. Det tycker jag att man skall ta med i bilden, innan man så att säga bryter staven över en sådan här reform. I den andra reservationen begär vpk en utvärdering av hela högskolereformen. Till det vill jag säga att när beslut om högskolereformen fattades 1975 och 1977 startades samtidigt en ganska omfattande utvärderingsverksamhet. Man har producerat ganska många rapporter om denna utvärdering. Man gjorde en uppdelning på fyra huvudområden: högskolans roll i samhället, högskolans organisation, forskningsfunktionen i högskolan och utbildningsfunktionen i högskolan. Det var dessa områden som skulle bli föremål för utvärdering. Då kan någon invända att enbart rapporter inte löser några problem. Nej, det gör de inte, men det har ju blivit något mer än rapporter. Man har fått en ny studieorganisation för de medellånga vårdutbildningarna, det har skett en förnyelse av den ekonomisk-administrativa utbildningen, det har tillkommit olika linjer — inte minst de s.k. YTH-linjerna, yrkestekniska högskolelinjer. Vi har fått konservatorslinje, fotograflinje m.m. Dessutom arbetar nu tillträdesutredningen, som skall se över en del av de frågor som har anknytning till det som Björn Samuelson tar upp. Det har också gjorts vissa förenklingar när det gäller regelsystemet i högskolan, och man arbetar med att söka förbättra och förenkla anslagssystemet. Man kan väl säga att högskolelag och högskoleförordning ger relativt hyggliga betingelser för att på ett annat sätt än tidigare fortlöpande förändra vissa saker. Det förekommer också på lokal och regional nivå ett rätt betydande arbete för att se om man kan komma fram till en bättre funktion för högskolan. Allt detta är naturligtvis satt i relation till de mål som statsmakterna har lagt fast för högskolans verksamhet. Det är något annat att den som i sak är motståndare till vissa delar av denna utveckling tycker att detta inte är bra, men man måste naturligtvis relatera det som görs inom högskolan till samhällets målsättning för högskolan. Det är mot bakgrund av sådana resonemang som vi i utskottet inte tycker att det är nödvändigt att göra någon större sammanhängande utvärdering just nu. Det är egentligen samma grundsyn som har lett utskottet till att inte heller biträda de förslag som ligger till grund för reservationen nr 3 från moderaterna, där man yrkar på en översyn av högskolans sätt att fungera. Man föreslår detta utifrån andra utgångspunkter än vpk:s. Jag noterar att Rune Rydén alltid använder uttrycket den s.k. högskolereformen. Vi får väl stå ut med att Rune Rydén tycker att det är en s.k. reform. Däri ligger naturligtvis en värdering som både han och jag är medvetna om. Moderaterna säger att översynen bör leda fram till att utbildningen vid de mindre högskolorna skall organiseras som decentraliserad undervisning med lärare från högskolor med fasta forskningsresurser och från andra större högskolor. Jag tror att det var ett ordagrant citat ur reservationen. Man kan fråga sig hur moderaterna drar gränsen mellan det de kallar mindre högskolor och andra större högskolor. Bästa sättet att dra en sådan gräns är antagligen att göra en uppräkning. Vi har inte så många högskoleenheter, och definition genom uppräkning är därför antagligen den bästa metoden. Jag väntar med spänning på besked om hur moderaterna skall göra denna uppräkning av enheter, som man vill plocka bort som egna organisationer och vilka som skall få vara kvar. Vi kanske kan få ett besked om det vid något tillfälle. Jag begär inte att få det just nu, eftersom det kanske är att begära för mycket. Moderaterna kräver här en översyn, som skall leda fram till en förändring. Man kan då ställa frågan om det egentligen behövs någon översyn. Man kunde lika gärna få gå rakt på sak och tala om vilka högskolor som, ur denna synpunkt, bör plockas bort och omfattas av en annan organisation med decentraliserad utbildning. Det skulle kanske gå fortare än om man gör en översyn. Vidare kommer moderaterna in på att de vill se över linjeoch sektorsindelningen. Det är ingenting att säga om det — sådana översyner måste självfallet göras — men utskottet tycker illa om moderaternas uttalande att man skall avskaffa sådana linjer som inte svarar mot en klart definierad yrkeskrets. Ett ställningstagande kan naturligtvis hänga på vad som menas med ”en klart definierad yrkeskrets”. Det framgår inte särskilt väl, men jag tycker att i det moderata ordvalet ligger en ganska snäv tolkning av begreppet ”klart definierad yrkeskrets”. Vi andra tycker att det, vid sidan av de linjer som är mer snävt yrkesinriktade, skall få finnas linjer som pekar mot litet bredare yrkeseller arbetsmarknadssektorer. Jag använde inte uttrycket ”snävt yrkesinriktade” i någon nedsättande mening. Jag konstaterade bara att vissa linjer kanske måste vara mer snävt yrkesinriktade men att alla inte kan vara det — och att det ändå kan vara vettigt att ha sådana. Det bör då också vara självklart att de får byggas upp på litet olika sätt. Det kan väl exempelvis vara av värde att det också på det samhällsvetenskapliga-humanistiska området finns linjer som ger en allmän kunskap - även om de inte riktar sig till varje speciellt yrke. Låt mig erinra om den gamla pol.mag.-utbildningen, som hade en del av linje över sig och som ansågs vara relativt bra — jag skall inte ta till överord. Den pekade inte mot en klart definierad yrkeskrets men väl mot vissa ganska breda användningsområden. Jag tycker således att moderaterna här gör en för snäv tolkning av begreppet. Självfallet skall en revidering av dessa linjer göras med något slags hänvisning till arbetsmarknaden och dess behov. Det har f. ö. skett exempelvis när det gällde de medellånga vårdutbildningarna. Det skedde också i någon mån när det gällde de ekonomiskt-administrativa områdena. När det sedan gäller diskussionen om längre och kortare kurser — som samtidigt ofta blir en diskussion om fördjupning — erinrar utskottet om vad vi tidigare har anfört, nämligen att det är viktigt med en balans mellan korta och långa kurser. Jag skall gärna hålla med om att under en del år fanns en tendens att förbise fördjupningsaspekterna. Jag tror att de aspekterna nu är ganska väl uppmärksammade inom högskolan, som själv jobbar med dessa frågor. Det pågår alltså en viss omorientering, som jag tycker är positiv. Det gäller ju just att hålla balansen! Men låt mig då litet stilla erinra om att det inte heller är så bra att tyngdpunkten går över åt andra hållet. Det måste finnas kortare kurser också. Utskottsmajoriteten utgår från att UHÄ:s översyn av utbildningsplanerna rent allmänt beaktar fördjupningsaspekterna. Därför tycker inte utskottet att man skall tillstyrka detta krav. Sedan tog Rune Rydén upp frågan om arbetsfördelningen i allmänhet mellan högskoleenheterna. Han sade att allt inte kan finnas på alla håll. Det kan jag instämma i, och den frågan var inte heller föremål för debatt i utskottet i detta sammanhang. Det är i viss mån en annan frågeställning, nämligen på hur många ställen vi har råd att ha en smal utbildning. Jag tänker inte därvidlag endast på distinktionen stora högskolor med forskningsresurser kontra mindre högskolor utan lika mycket på arbetsfördelningen mellan de s.k. stora högskolorna eller universiteten. Även där får vi kanske tänka oss att det i framtiden blir en litet annorlunda arbetsfördelning än nu — för att ta till vara resurser och kvalitet. I en reservation — nr 4— har centern framfört ett önskemål om att det skall utarbetas en strukturplan; det har man också argumenterat för här. Jag tror att utskottet är ense med reservanterna så långt att det anser att det behövs en planering på kort och lång sikt parallellt. Man kan väl säga att UHÄ diskuterat i liknande termer i sina anslagsframställningar de senaste åren. Det förefaller mig som om vi egentligen var mest oense om hur den här planeringen skall göras — jag tror att vi ganska långt är ense om att den behövs. Utskottsmajoriteten anser att de sammanhållna bedömningar som görs från berört ämbetsverk i samband med de årliga anslagsframställningarna i realiteten fungerar som ett slags långtidsbedömningar. Så har UHÄ t.ex., som vi påpekar, i sin anslagsframställning för 1985/86 lagt fram ett förslag om lärarutbildningarna som har karaktär av den långtidsbedömning som motionärerna efterlyser. Sedan bedrivs det både på regional och på lokal nivå arbete med mera långsiktiga bedömningar. Den som har erfarenhet från regionstyrelse eller högskolestyrelse kan nog instämma i att man försöker göra sådana. Sedan är det naturligtvis klart att det, vare sig man kallar det för strukturplaner eller långsiktsbedömningar, inte finns någon hundraprocentig garanti för att man sedan kan följa dem. Världen är för komplicerad för det — tyvärr, eller gudskelov, kan man säga, beroende på vilket synsätt man har. Pär Granstedt illustrerade det här önskemålet med de förslag som tidigare kom om läkaroch tandläkarutbildningarna. Han sade att UHÄ hade ett förslag, regeringen hade ett annat förslag och riksdagen fattade ett tredje beslut. Det illustrerar litet av svårigheterna. Om man får fram dokument som kallas strukturplaner är jag inte övertygad om att de skulle hindra sådana övningar som vi hade för oss när det gällde läkaroch tandläkarutbildningarna. Det är som sagt tyvärr mer komplicerat än så. Det vore olyckligt om vi fastnade i diskussionerna om etiketter på saker och ting. Vi är överens om att en viss långsiktig framförhållning behövs för att göra vettiga både neddragningar och uppåkningar när det behövs. Moderaterna och folkpartiet har, som vi här har hört, förenat sig i en reservation om förvaltningsnämndernas sammansättning — reservation 5. Att utskottet inte vill biträda det förslaget beror på att avsikten med förvaltningsnämnder var att de skulle avlasta högskolestyrelserna en del arbete. Om man då har allmänna representanter i högskolestyrelserna och sedan skyfflar över rätt mycket jobb på förvaltningsnämnderna innebär det realiter att de allmänna representanterna kommer att stå utanför ganska mycket av beslutsfattandet. Man undandrar alltså dem möjligheten att vara med, och det vill inte utskottet ställa upp på. — Det är den egentliga skillnaden i sak. I en sjätte reservation menar centern att man under vissa betingelser skall pröva om inte avgifter skulle kunna tas ut i högskolan. Det förslaget avvisar utskottet. Frågan till centern är hur man i praktiken skall avgränsa dem som läser för rent personlig förkovran, som man uttryckt sig, från dem som läser för fortoch vidareutbildning. Det är självklart att det finns solklara fall på ömse håll, men som vanligt är det gränsfallen som är intressanta. Centern har inte gjort sannolikt att de gränsfallen är så få. Erfarenheter från många områden i livet visar att inte sällan när man inför gränser av något slag — kanske framför allt sådana som har ekonomisk innebörd — blir intresset kring gränsfrågor mycket stort. Därmed tilldrar sig gränsdefinitionsdiskussionerna ett oerhört stort intresse. Jag tror att bestäm melser av det här slaget — det måste man såvitt jag förstår ha, om man menar allvar med förslaget — skulle öka byråkratin. Dessutom skulle det utsätta de studerande för en utfrågning — det är ju de som skall tala om hur de vill ha det —som de kan uppleva som litet närgången. Vidare tycker jag att UHÄ kanske har angelägnare uppgifter än att pröva det här förslaget. Om avgifterna, som Pär Granstedt sade i sitt anförande, är till för att förhindra att man lägger ned enstaka kurser på vissa enheter måste det väl innebära att rätt betydande avgifter skall införas. Om det är centerns syfte och önskan att göra parad mot detta — jag kan förstå, sett ur centerns värderingssynpunkter, att man vill förhindra detta — då är det ganska stora avgifter man måste ta till. Jag tycker att det framgick av Pär Granstedts anförande att detta var syftet. Det framgår inte lika tydligt av reservationstexten. I reservation 7 vill vpk avskaffa kårobligatoriet. Man kan säga att från mycket strikt principiella utgångspunkter kan det vara en ståndpunkt att vara positiv till. Men nu är det så att sådana här strikta principiella utgångspunkter måste vägas tillsammans med andra punkter och faktorer. I det här fallet är det de ekonomiska faktorerna som har fått spela en ganska stor roll. Det kan man tycka bra eller illa om beroende på vad man har för utgångspunkt. Det är att konstatera att trots ett ganska långvarigt utredningsarbete om kårobligatoriet lyckas man inte hitta en vettig lösning, såvida man inte är beredd att gå in med betydande statligt bidrag till den verksamhet som kårerna bedriver i dag. Det är möjligt att vpk är berett till det, men de andra partierna är det inte. Riksdagen fattade ett beslut här, som har sagts, 1978 83, och någonting nytt har inte tillkommit sedan prövningen 1982/83 som gör att utskottet nu kan göra en annan bedömning än man gjorde då. Inte minst är det statsfinansiella läget sådant att man inte kan göra det just nu. Sist och slutligen: Moderaterna har i reservation 8 yrkat att man förutsättningslöst skall pröva huvudmannaskapet för vårdyrkesutbildningen inom högskolan. Den prövningen gjordes av huvudmannaskapskommittén. Vid riksmötet 1981/82 avgjordes frågan så, att vårdutbildningarna blev kvar som kommunala. Huvudmannaskapskommittén föreslog ju — de som kan ärendet känner till detta — att det skulle vara statligt huvudmannaskap. När nu moderaterna säger i sin reservation att inte några som helst ekonomiska beräkningar gjordes är det väl att handskas litet vårdslöst med sanningen. Vid riksdagsbehandlingen förelåg som bakgrundsmaterial bl.a. huvudmannaskapskommitténs betänkande, och där fanns faktiskt vissa beräkningar. De gav vid handen följande. Samhällsekonomiskt skulle det inte kosta någonting att flytta över all högskoleutbildning till staten från kommunerna. Det sade också Rune Rydén här. Det är riktigt. Statsfinansiellt däremot skulle det betyda ökade kostnader för staten, vilka vi då uppskattade till mellan 305 och 335 milj.kr. Det här spannet mellan 305 och 335 miljoner beror på hur man värderar kostnaderna för praktikplatser. Bortsett från denna lilla variation beroende på praktikplatsberäkningarna, som innebär en viss osäkerhet på den delposten, är det klart att sådana beräkningar alltid vidhäftar stora osäkerheter. Jag tror inte att man i dag skulle kunna göra säkrare uppskattningar än huvudmannaskapskommittén gjorde för några år sedan. Summorna skulle naturligtvis nominellt vara annorlunda. Det är självklart. Kvar står att det statsfinansiellt rör sig om ett icke försumbart belopp, för att uttrycka sig mycket försiktigt. Därför tycker inte utskottet att det är rimligt att i dag föreslå en ändring. Det skall tilläggas också, om man skall vara fullständig, att huvudmannaskapskommittén fann att det var övervägande skäl som talade för statligt huvudmannaskap. Men det betyder inte att alla skäl talade för ett statligt huvudmannaskap. I ett läge då den ekonomiska aspekten kom att väga tungt, och det gjorde den redan när vi prövade det här första gången, användes den naturligt nog av den dåvarande regeringen. Så gör de flesta regeringar; det är ingenting att hyckla med. Det gäller i hög grad idag också. Detta gör att utskottet heller inte gjort en annan bedömning nu. Jag skulle egentligen inte säga mer, men jag skall ge en kort kommentar till textillärarutbildningen, eftersom Pär Granstedt tog upp frågan. Vi är överens i sak om att det är viktigt med den kompetens som föreslås. Vi var också helt på det klara med och överens om att det inte tillkommer riksdagen att gå in på de särskilda behörigheterna. Det tillkommer ämbetsverket. Jag blev bara en aning orolig när Pär Granstedt sade att riksdagen inte normalt går in i de särskilda behörigheterna. Jag hoppas att ordet ”normalt” inte förekommer i detta sammanhang. Det är faktiskt så att riksdagen inte sysslar med de särskilda behörigheterna. Vill riksdagen gå in och börja göra det, vilket ju ingen föreslagit här, måste man ändra några andra spelregler först. Man måste börja i rätt ordning om man vill ändra spelregler. Man kan ha olika uppfattningar om huruvida det är vettigt att riksdagen skall gå in och börja lägga sig i de särskilda behörigheterna. Med den erfarenhet som jag har från behörighetsarbete skulle jag vilja kraftigt varna riksdagen för att ge sig in på detta. De särskilda behörigheterna är en ganska risig materia, och det skulle nog ta oerhört mycket tid i anspråk. Jag tror att det är en ganska vettig fördelning vi har nu mellan riksdag, regering och centralt verk när det gäller de här sakerna. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till hemställan i betänkandet 2 och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Lars Gustafsson sade på sitt lågmälda och kunniga sätt att vi hade definierat ordet yrkeskrets alltför snävt. Ja, det är möjligt att vi har gjort det, men det är i så fall en av anledningarna till att vi vill att frågan om linjesystemet på högskolan skall utredas närmare. Vi tror oss veta och har sett tecken på att man har en alldeles för snäv indelning i yrkeskategorier när det gäller knytningen till de olika linjerna. Enligt vår uppfattning vore det bättre och riktigare att ha ett flexiblare system, där studenterna själva genom olika enstaka kurser fick plocka samman de ämnen de känner intresse för och som syftar till en utbildning på de områden där de senare kommer att välja yrke. Det skulle automatiskt leda till en snabbare och mer flexibel anpassning till det förändrade läget på arbetsmarknaden. Dagens linjesystem konserverar tyvärr arbetsmarknadens struktur genom att vara oflexibelt. Vi vet också att linjesystemet inom den humanistiska fakulteten har fungerat utomordentligt dåligt i detta sammanhang — för att uttrycka sig milt. Det är helt klart att man, som Lars Gustafsson också gjorde, kan säga att pol. mag.-systemet fungerade bra på sin tid. Det är möjligt att man borde försöka behålla några av de linjer som finns inom fil. fak.-området. Vidare tog Lars Gustafsson upp frågan om hur vi definierar de mindre högskolorna. Låt mig då konstatera att Lars Gustafsson och jag nog är överens om att decentraliseringsbeslutet 1975 gick för långt. Vi moderater har tidigare i riksdagen tagit ställning mot inrättandet av högskolan i Halmstad och den i Skövde. Vi reserverade oss i dessa två fall, och därför är det inga problem för mig att nämna dem. När det gäller de fyra ursprungliga filialerna är vårt ställningstagande entydigt och klart: de skall finnas kvar, och vi menar att de också skall ha en särställning. Vad gäller de övriga högskolorna är problemet svårare. Där är vi f. n. inte beredda att göra någon definition av hur långt man kan gå i den ena eller andra riktningen. I fråga om systemet för decentraliserad undervisning har vi bara pekat på att man skulle kunna lösa många av de problem som vi anser har uppstått på de mindre högskoleorterna, dock inte alla problem. Herr talman! Låt mig sedan ta upp den tredje punkt som Lars Gustafsson nämnde. Den rör huvudmannaskapet för vårdyrkesutbildningarna inom högskolan. Han bekräftade att det samhällsekonomiskt inte rör sig om några ökade kostnader. En gång i tiden kom dock en utredning fram till statsfinansiella kostnader på något över 300 milj.kr. I dag vet man inte vilka kostnaderna skulle bli för statskassan, och vi anser därför att frågan borde utredas närmare.
Herr talman! Lars Gustafsson sade att vi är ense om behovet att planera högskolans utveckling men inte om metoderna. Det är bara det att metoderna är ganska utslagsgivande för huruvida behoven tillfredsställs. F.n. finns inte den övergripande planering som vi efterlyser, en planering som dels ser till behoven inom olika typer av utbildning, dels väger olika utbildningars utveckling mot varandra. Viktigt är t.ex. att studera konsekvenserna för olika högskoleorter när det gäller utbildningar som kan utvecklas och utbildningar som dras ned. Det är angeläget bl.a. med utgångspunkt i vårt intresse av att slå vakt om de små högskolorna: På den punkten skiljer vi oss en del från de övriga, då i synnerhet moderaterna. Det är helt klart att om vi skulle få till stånd en strukturplanering blir förutsättningarna för att undvika den typ av karusell som vi hade i fråga om läkaroch tandläkarutbildningen mycket större. Självfallet finns det ingenting som skapar fullständiga garantier, men om man har en ordentlig framförhållning i planeringen och berörda myndigheter har haft möjligheter | att diskutera sig samman kan vi få ett betydligt bättre underlag än det som utbildningsutskottet mycket hastigt rafsade ihop efter att — i dessa mycket viktiga frågor — ha fått ett mycket otillfredsställande förslag från regeringens sida. Liknande problem kan uppstå i framtiden. | Det handlar alltså inte bara om en etikett, som Lars Gustafsson försökte antyda, utan om att åstadkomma en planeringsordning som gör att vi i framtiden kan få väl underbyggda ställningstaganden, vare sig det gäller neddragningar eller utbyggnader inom olika utbildningar och på olika högskoleorter. Den planering som finns i UHÄ:s anslagsäskanden fyller inte de kraven. | När det gäller vårt förslag om att man skulle kunna pröva avgifter för sådana studerande på enstaka kurser som inte har grundutbildningseller fördjupningsbehov utan läser i allmänbildningssyfte, hakade det tydligen upp sig på gränsdragningsfrågorna. Jag tror inte att det är så förfärligt svårt att definiera dessa grupper. Vad vi föreslog var att man skulle titta på dessa problem. Just därför att det finns oklarheter bör man undersöka om problemen går att lösa eller inte. Jag tror att det är möjligt att lösa dem. Även om det inte blir fråga om speciellt stora summor, kan det ändå bli ekonomiska tillskott till verksamheten. Det kan innebära ökade möjligheter att bedriva enstaka kurser. Det bör vi i så fall vara tacksamma för i dessa tider.

Herr talman! Låt mig först på ett par punkter instämma i vad Lars Gustafsson sade. Det sägs ibland om oss politiker att vi alltför mycket skäller på varandra och alltför sällan talar om vad som förenar oss. Jag vill gärna framhålla att jag helt kan instämma i Lars Gustafssons syn på vad riksdagen skall göra när det gäller allmän och särskild behörighet. Det skulle föra alldeles för långt om vi här i riksdagen skulle sitta och fatta beslut om exakt vilka ämnen som skall krävas för varje utbildning. Den särskilda behörigheten skall riksdagen inte fatta beslut om. Däremot skall riksdagen, självfallet, fatta beslut om den allmänna behörigheten. Det har vi också gjort tidigare. Jag vill för folkpartiets del gärna säga att det finns skäl att förändra bestämmelserna om den allmänna behörigheten. Jag tycker att det är rimligt och riktigt att det skall krävas genomgången treårig gymnasieutbildning för att man skall få gå på längre högskoleutbildningar. Det kan inte vara riktigt att man —litet grand med falska förespeglingar —i många fall tar in studerande från tvååriga utbildningslinjer. Dessa elever får ofta svårt att klara de krav som ställs på de längre högskoleutbildningarna. Förvaltningsnämnderna har fungerat alldeles utmärkt utan att det har suttit några politiker eller andra allmänföreträdare i dessa nämnder. Sanningen är att det fram till den 1 juli i år inte fanns några allmänföreträdare i förvaltningsnämnderna. Jag har inte hört någon säga att nämnderna har fungerat särskilt illa. Jag tror att det kan vara ganska klokt att man inte har någon övertro på att politiker alltid skall sitta med och fatta beslut på alla möjliga nivåer. Folkpartiet tycker att det är bra att verksamhetsföreträdarna — lärarna och de studerande — får mycket att säga till om, ja, ett avgörande inflytande. Det är därför som vi återkommer till kravet att det inte skall finnas allmänföreträdare i förvaltningsnämnderna. Herr talman! Till sist några ord om fördjupningsutbildningen, som har varit ett viktigt inslag i debatten i dag. Det fina med fördjupningsutbildning är dels att man gynnar det som Björn Samuelson och andra har talat om, nämligen det kritiska tänkandet, vilket förvisso är en utomordentligt viktig uppgift för högskolan och för universitetet, dels att man samtidigt underlättar för de enskilda studerandena att efter genomgången utbildning få ett bra arbete. Det är inget fel att man klarar båda dessa saker, och det gör man faktiskt om man satsar på en fördjupningsutbildning. Det var därför som vi från folkpartiets sida, när Jan-Erik Wikström var utbildningsminister, föreslog att man skulle inrätta en samhällsvetarlinje, som karakteriserades av stor valfrihet för de studerande tillsammans med krav på att de ordentligt skulle läsa ett ämne. Jag tycker det är bra att vi i dag har fått höra Lars Gustafsson tala så väl om den inriktning som samhällsvetarlinjen hade.

Herr talman! Jag skall ta upp ett par punkter i Lars Gustafssons inlägg, och då till att börja med den kritik han framförde mot att jag talade om att man skall ha vissa moment som behandlar skolning i kritiskt tänkande. Lars Gustafsson sade att den skolningen skall vara genomgående i högskoleutbildningen. Någon sade: Alla är vi intelligenta. Det som skiljer oss från genierna är frekvensen av snilleblixtar. Kanske kan man resonera på samma sätt om moment när det gäller kritisk skolning. Om momenten har tillräckligt hög frekvens i utbildningen, så blir de någonting genomgående, eller hur? Vad vi är ute efter när det gäl er en utvärdering av högskolereformen är att vi tror att det skulle vara av värde att erhålla en sammantagen utvärdering som belyser de faktorer vi har nämnt här i debatten. Målen om återkommande utbildning är en viktig beståndsdel i detta. Man skulle också kunna få svar på frågan om varför människor förhåller sig till denna som de gör i dag. Man kunde fråga: Vari ligger hindren? Vad innebär riksdagens beslut? Jag tror att en sådan sammanhållen utvärdering av högskolereformen och av högskolelagens efterlevnad skulle vara till gagn för oss politiker.
Herr talman! Det blir litet svårt för mig att hinna replikera fyra personer — de andra hade bara en att replikera, men hade ändå svårt att hålla tiden. Till Rune Rydén: Det var bra att vi fick åtminstone början till ett besked om definitionen av begreppet mindre högskolor. Halmstad och Skövde kan tydligen ”ta ner skylten”, medan de tre specialskolorna — jag tror det var skolorna i Karlstad, Växjö och Örebro — skulle finnas kvar. Men det intressanta är var man skall dra gränsen när det gäller de många andra skolorna. Men vi får väl ta det här i etapper. Rune Rydén kommer kanske vid ett senare tillfälle att avslöja var gränsen skall gå, och jag får nöja mig med detta för dagen. Ytterligare en sak beträffande huvudmannaskapskommittén: Jag tror inte att man kan komma särskilt mycket längre i precisering av kostnader. Som jag sade får man andra siffror, men man kommer inte mycket längre. Man må tycka bra eller illa om det, men den avgörande frågan blir säkert den ekonomiska faktorn. Oavsett vilken regering vi har kommer den att vägas på ungefär samma sätt gentemot de mera principiella faktorerna, som jag tror att många som inte sysslar med utbildning finner alltför ”finstilta”. Till Björn Samuelson vill jag bara säga, att om det i undervisningen mycket tätt läggs in moment med kritisk skolning, kommer detta naturligtvis att få en inverkan. Det jag menade var att kritisk skolning skall finnas med över lag, som en röd tråd genom undervisningen, och att man därför inte kan skilja ut vissa moment som behandlar detta, medan andra inte gör det. Jag frågar återigen Björn Samuelson om han kan leda i bevis att vissa moment skulle ha blivit särskilt illa hanterade i det här avseendet på grund av våra ekonomiska svårigheter. Pär Granstedt tycker inte att det är så problematiskt med gränsdragningen. Det är inte svårt att definiera vad som är det ena och det andra, anser han. Ja, det återstår väl att se hur svårt det blir när man skall dra gränser mellan olika personer och avgöra om de hör till den ena eller andra kategorin. Min erfarenhet av sådan gränsdragning är att det är ganska svårt. Men Pär Granstedt kanske har andra erfarenheter och gör enklare snitt. Sedan är det väl så, Jörgen Ullenhag, att förvaltningsnämnderna har fungerat bra, om de nu skall få utökade arbetsuppgifter. Man kan väl tänka sig att högskolestyrelserna delegerar mer och mer till förvaltningsnämnderna. Annars är det väl ingen vits med förvaltningsnämnder, i varje fall inte mer än nu. Då ställs allmänrepresentanternas roll mera på sin spets så att säga. Det är därför vi inte vill förändra tillbaka nu. Om det finns förvaltningsnämnder, skall de ha hyggliga arbetsuppgifter, och då måste också allmänrepresentanterna vara med där.
Herr talman! Lars Gustafsson sade att Halmstad och Skövde kan ”ta ner skylten”. Jag tror inte att man skall vara så säker, Lars Gustafsson, därför att vad vi har sagt är att vi vill ha ett helt annat organisatoriskt system när det gäller de mindre högskolorna. Vi menar att man betydligt bättre kan tillgodose det utbildningsbehov som onekligen finns på de här platserna genom decentraliserad undervisning, organiserad från de högskolor som har forskning och från universiteten. Kravet på forskningsanknytning och variation i utbildningsutbudet kan då uppfyllas på ett betydligt bättre sätt än f.n. Det är en av anledningarna, Lars Gustafsson, till att vi vill ha frågan förutsättningslöst utredd.
Herr talman! Vad beträffar enstaka kurser och möjlighet att ta ut avgift av sådana som läser endast i allmänbildningssyfte sade Lars Gustafsson att det återstod att se om gränsdragningen skulle vara svår eller lätt att genomföra. Det lät riktigt lovande, för vi lär ju inte få se om gränsdragningen är lätt att genomföra, om man inte prövar vårt förslag. Om man gör som socialdemokraterna hittills har sagt, dvs. att man inte ens skall pröva förslaget, får vi aldrig se om gränsdragningen är lätt eller svår att genomföra. Så jag hoppas att det sista Lars Gustafsson sade var ett tecken på ett omtänkande och att vi åtminstone till en annan gång skulle kunna enas om att pröva det förslag som framlagts från centerns sida.
Herr talman! Till Lars Gustafsson vill jag säga två saker. Jag tycker inte att det är någon riksolycka, om inte politikerna sitter med på alla möjliga ställen. Förvaltningsnämnderna har fungerat alldeles utmärkt tidigare utan politiker. Jag vet att det suttit politiker och fattat beslut i högskolestyrelser om att frivilligt avhända sig en del av beslutanderätten och delegera den till förvaltningsnämnderna. Politik är viktigt, men politiker behöver inte sitta med på alla möjliga ställen. Till sist ett par ord till om fil. kand.-examen och fördjupningsstudier, som har varit ett tema i debatten här i dag. Jag är fullkomligt övertygad om att vi om inte alltför lång tid kommer att få både en kraftigare markering av fördjupningsstudier och införande av fil. kand.-examen. Låt mig påminna om att om knappt tio månader är det val i det här landet. Skulle det bli en icke socialistisk majoritet, konstaterar jag att då får vi i den nya kammaren en majoritet, bestående av folkpartiet, centern och moderaterna, som just vill ha en fil. kand.-examen. Så det skall väl inte vara någon konst då i alla fall att åstadkomma att vi får det, om det inte sker tidigare.
Herr talman! Kan Björn Samuelson leda i bevis, frågar Lars Gustafsson, att kritisk skolning inom högskolan skulle drabbas på något särskilt negativt sätt i dag? Jag tror att med det hot som många högskoleutbildningar lever under i dag främjas absolut inte den kritiska skolningen.
Herr talman! Även när det gäller Björn Samuelsons sista påstående återstår det att komma med bevis. Det är lätt att slänga ur sig sådant här, men det är svårt att finna vilket empiriskt material som ligger till grund för ett påstående av detta slag. Nej, Jörgen Ullenhag, det är naturligtvis ingen riksolycka att politiker inte finns med i alla organ. I de två organ det här gäller — högskolestyrelserna och förvaltningsnämnderna — finns det politiker bara i högskolestyrelserna. Om man delegerar mer och mer från högskolestyrelserna till förvaltningsnämnderna — där, som sagt, politiker inte finns med — fråntar man politikerna ett antal beslutspunkter som vi nog tycker att det är bra om de har ansvaret för. Om de själva inte vill ha det så är det ingenting att göra åt saken, men den avvägningen skall de själva ha möjlighet att göra. Sedan till Rune Rydén. Jag vet mycket väl att moderaterna inte menar att undervisningen skall dras in på de orter som nämnts. Det är organisationen där som ni vill ha bort. Rune Rydén sade tidigare att sambanden mellan universiteten och högskolorna har klippts av. Ja, så kan man uttrycka sig. Men det är ju ingenting som görs från ovan. Någon måste utföra handlingen. Genom högskolereformen blev dock universiteten, som har fasta forskningsresurser, faktiskt ålagda ett ansvar för de högskolor i samma region som inte har sådana resurser. Någon gång kunde man i debatten kanske också göra ett påpekande hur de har förvaltat detta ansvar.

Herr talman! I detta betänkande behandlas bl.a. två av mig och ett par andra moderater under allmänna motionstiden väckta motioner. I den ena motionen — motion 1983/84:2317 — aktualiserar Ann-Cathrine Haglund och jag frågan om en med ett år förlängd idrottslärarutbildning. Det är utan tvivel så, att denna utbildning i Sverige kvalitetsmässigt ligger långt efter jämförbara länders motsvarande utbildning. I Västtyskland och USA är idrottslärarutbildningen fyraårig. I Finland är den femårig, medan vår bra är tvåårig. Våra idrottslärare utbildas för ett brett kompetensområde. Den bred? : cm behövs kan omöjligen inrymmas inom en tvåårig utbildning, om alla de och förväntningar som skolan och samhället har skall kunna uppfylla: Det är glädjande att konstatera att UHÄ aktualiserar frågan o.n en förlängning av utbildningstidens längd fr.o.m. läsåret 1986/87. Jag har, herr talman, ett stilla hopp om att resurser skall kunna frigöras för en sådan angelägen kvalitetsförstärkning. Jag har inget särskilt yrkande på den punkten. Så, herr talman, till motion 1983/84:1251 av Ingrid Hemmingsson och mig om behörighetskraven beträffande textillärarutbildningen. Även om detta, som vi har hört, inte är något som riksdagen har att besluta om, vill jag kommentera problemen på detta område. Ett villkor för behörighet till textillärarlinjen är fr.o.m. detta läsår att man genomgått utbildning på tvåårig social linje i gymnasieskolan med slöjd som tillval eller att man har, som det heter, ”motsvarande kunskaper från annan motsvarande eller tidigare svensk skola eller läroanstalt enligt föreskrifter som SÖ och UHÄ meddelar i samråd”. Detta krav är också uppfyllt om motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt. Eftersom textillärarutbildningen alltsedan 1977 är inordnad i högskolan, är det riktigt att ställa krav på allmänna gymnasiala förkunskaper. Men, och det är viktigt, samtidigt som dessa behörighetskrav infördes slopades de tidigare särskilda behörighetskraven när det gäller genomgångna terminskurser i slöjd resp. vävning för tillträde till utbildningen. Det är synnerligen otillfredsställande att dessa särskilda förkunskapskrav inte finns kvar. På gymnasieskolans sociala linje får man 240 timmar för tillvalsämnet slöjd. Dessa slöjdtimmar innefattar inte på långa vägar alla de moment inom karaktärsämnena textilkunskap vävnad som är nödvändiga för att en lärarkandidat skall ha en tillräcklig grund för sin slutliga yrkesutbildning. UHÄ ville ursprungligen behålla terminskurserna i slöjd och vävning som särskilda förkunskapskrav och gjorde en framställning om detta till regeringen. Den dåvarande utbildningsministern avslog denna framställan den 22 december 1981. Det var ingen särskilt välkommen julklapp till alla oss som vill slå vakt om vårt svenska textila, genom generationer nedärvda kunnande. Med de nya antagningsbestämmelserna flyttades en klart grundläggande undervisning upp på högskolenivå. Det kan inte annat än medföra en sänkning av kunskapsstandarden, och det kan inte vara försvarbart ur vare sig utbildningsekonomisk synpunkt eller kvalitetssynpunkt. Textillärarutbildningen ger behörighet att undervisa på grundskolans alla stadier och i gymnasieskolan på konsumtionslinje, på social och på ekonomisk linje, i specialkurser i textilkunskap och sömnad, på hemteknisk kurs och inom vuxenutbildningen. Behörigheten man får avser alltså varierande åldersgrupper och kunskapsoch intressenivåer. Detta fordrar om något ett ordentligt djup i den egna utbildningen. Det djupet kan, som vi ser det, fås bara genom en kvalificerad grundutbildning kombinerad med en högskoleutbildning som bygger på och vidareutvecklar vad denna grundutbildning har gett. Grundutbildningen försämras otvivelaktigt genom slopandet av förkunskapskraven. Som en följd av detta finns det också en uppenbar risk för att terminskurserna försvinner på många gymnasieorter. Och detta sker i en tid då intresset för vårt textila kulturarv inte är att ta miste på! Se bara i denna kammare eller i andra delar av riksdagens hus! Och har inte riksdagens ledamöter märkt det intresse som finns t.ex. för nytillverkning av sockenoch landskapsdräkter? Herr talman! En nedskärning av kunskapsstandarden på det textila området kommer att inverka menligt på våra möjligheter att förvalta vårt rika textila kulturarv, på utvecklingen av vår hemslöjd och inte minst på vår textilindustri, som verkligen arbetar under en minst sagt knivskarp konkurrens. Eftersom detta inte är någon riksdagsfråga har jag inte något särskilt yrkande. Men jag vill uppmuntra alla dem som har hört av sig till oss i denna fråga att inte förtröttas i sina ansträngningar att få tillrättat det som man anser har blivit fel.

Herr talman! Textillärarutbildningen inordnades 1977 i högskolan. Utbildningen byggde dock fortfarande på genomgången grundskola som allmän behörighetsnivå, men på sikt skulle samma tillträdeskrav gälla som till övriga högskoleutbildningar. Enligt högskoleförordningen skulle det räcka med en utbildningsväg inom gymnasieskolan om regeringen inte föreskriver annat. UHÄ har föreslagit regeringen att det för textillärarutbildning, förutom genomgången 2-årig social linje, skulle ställas krav också på terminskurser i sömnad och vävning. Så blev emellertid inte fallet, utan UHÄ har utfärdat vissa ändringar i tillträdesreglerna för textillärarlinjen. Konsekvenserna av detta beslut innebär en förskjutning från de nu geografiskt, över hela landet spridda specialkurserna till en förlängning av utbildningen på högskolenivå, en utbildning som är förlagd till tre orter i landet. Den allmänna policyn borde i stället vara att tillgodose ungdomars intresse för olika ämnesoch yrkesinriktningar. I och med UHÄ:s beslut att fr.o.m. höstterminen 1984 slopa de särskilda behörighetskraven, alltså kraven på terminskurser i sömnad och vänniag, för inträde till textillärarutbildningen, har många kommuner sett en :".. > till besparingsåtgärder. Terminskurserna har redan dragits in i många «.vmuner, med länsskolnämndernas goda minne. Konsekvensen av detta blir en allvarlig begränsning av den kulturutbildning som gett den över hela världen välkända svenska textila kulturen ders profil. Den svenska vävtraditionen bygger t.ex. på traditioner och behov nos människor, tidigare framför allt på landsbygden. Men i vår tid ägnar sig som bekant även människor i städer och tätorter åt vävning och upplever detta som en mycket meningsfull fritidssysselsättning. Under allmänna motionstiden väcktes några motioner i denna fråga, bl.a. en motion av Stina Gustavsson och mig, 1983/84:497. Vi kan nu konstatera att utskottet har avstått från att behandla den frågeställning vi har tagit upp i motionen, med hänvisning till att det inte är en uppgift för riksdagen att fastställa de särskilda förkunskapskraven för varje enskild utbildning inom högskolan. Detta ankommer på UHÄ som myndighet. Om nu arbetsfördelningen är denna får vi naturligtvis acceptera det, men det betyder inte att vi accepterar den nya situationen för utbildningen som sådan. De fyra rader i utskottsbetänkandet som utskottet har kostat på sig när det gäller att betona den stora betydelse som terminskurserna har för utvecklingen av landets hemslöjd och vården av det textila kulturarvet framstår som ett mycket magert och till intet förpliktande dokument. Detta är djupt beklagligt. Jag har noterat att det i denna debatt har sagts att utskottet hyser viss förhoppning om att motionens syfte kommer att tillgodoses utan att riksdagen behöver fatta beslut därom. Det hade dock varit skönt om man åtminstone mellan raderna hade kunnat utläsa detta. Herr talman! Jag har alltså inget yrkande, eftersom frågan inte har varit möjlig att realbehandla i utskottet. Jag vill ändå med detta inlägg ytterligare understryka den oro för en klart försämrad utbildning som alla berörda instanser känner.
Herr talman! Jag brukar inte söka sak med Rune Rydén i högskoledebatterna här i kammaren, men i denna debatt kan jag inte undgå att kommentera det meningsutbyte som Rune Rydén och Björn Samuelson hade om tandläkarutbildningen i Malmö. Det är viktigt att det inte sprids felaktig information så här några månader efter det olyckliga nedläggningsbeslutet, för vilket moderaterna och socialdemokraterna bar ansvaret. Låt mig alltså slå fast — även om sanningen inte är behaglig för socialdemokrater och moderater — att vad som hände var följande. Socialdemokraterna ville lägga ned tandläkarutbildningen i Göteborg, och moderaterna ville lägga ned tandläkarutbildningen i Umeå. Tillsammans enades de om kompromissen att lägga ned tandläkarutbildningen i Malmö, mot UHÄ:s styrelses och även mot regeringens vilja. Rune Rydén sade att arbetsmarknaden krävde att en tandläkarhögskola skulle läggas ned och tandläkarutbildningen minskas. Jag vill påstå att det går alldeles utmärkt att skära ned tandläkarutbildningen utan att för den skull slå ut en hel, väl fungerande enhet. Det var exakt det som centerpartiet och folkpartiet föreslog, dvs. en ordentlig minskning av tandläkarutbildningen genom en halvering i Göteborg samt en minskning i Stockholm och i Malmö. För detta förslag hade vi UHÄ:s stöd och kraftigt stöd inom högskolan. Tyvärr ställde moderaterna inte upp bakom detta självklara förslag. Jag tycker att också detta bör sägas i denna debatt.
Herr talman! Det förvånar mig mycket att Jörgen Ullenhag i detta sammanhang vill dra upp en debatt om tandläkarutbildningens dimensionering. Det är riktigt, Jörgen Ullenhag, att det i UHÄ:s styrelse fanns ett kompromissförslag, som gick ut på att skära ned utbildningen på de olika orterna men att ingen enhet skulle läggas ned. Man bör i det sammanhanget komma ihåg att UHÄ:s styrelse sade, att om någon enhet skulle läggas ned skulle det vara i Malmö. Sannolikt står vi nu inför ytterligare dimensioneringsminskningar inom tandläkarutbildningen, och om Malmöenheten inte hade lagts ned skulle diskussionen om grundutbildningen där åter ha kommit upp. Låt oss i stället, Jörgen Ullenhag, hoppas att de intentioner som majoriteten ställde sig bakom, om ett bevarande av forskningen, en uppbyggnad av fortoch vidareutbildning vid Malmöenheten och en enhet för specialistutbildning inom den södra regionen, kan förverkligas där. Landstinget och Malmö kommun har uttalat sig positivt om de här tankegångarna och har lovat att hjälpa till. Låt oss också hoppas att regeringen i budgetpropositionen visar de intentioner som vi har efterfrågat.
Herr talman! Att Rune Rydén inte vill tala om tandläkarutbildningen i Malmö förstår jag. Men det var faktiskt Rune Rydén som tog upp denna debatt i ett replikskifte med Björn Samuelson och hävdade att arbetsmarkna den i stort sett krävde att man lade ned en tandläkarhögskola. Jag påstår att det går utmärkt att klara nedskärningen ändå, utan att göra en total utslagning av en väl fungerande enhet, som ingen hade föreslagit en nedläggning av. Ni ville ju själva lägga ned i Umeå, Rune Rydén. Vilken majoritet var det fråga om? Lade inte ni, i slutänden, ned era röster? Men ni kanske ändå på något sätt backade upp majoriteten. Fullt klart är att socialdemokrater och moderater tillsammans har det fulla ansvaret för nedläggningen i Malmö. Det kan inga vackra ord om vad som skall hända efteråt undanskymma. Nedläggningen i Malmö var en skandal. Skandalen har inte blivit mindre med tiden.
Herr talman! Låt mig bara till Jörgen Ullenhag säga att han inte med ett enda ord har bevisat att arbetsmarknaden för tandläkare var så bra att man kunde ha undvikit att skära ned med det antal som motsvarade dimensioneringsminskningen vid Malmöenheten.
Herr talman! Nu förvånar mig Rune Rydén, för jag har precis talat om att vårt förslag innebar exakt samma nedskärning av antalet platser som det förslag som moderaterna ställde upp på tillsammans med socialdemokraterna. Det är bara att läsa innantill i riksdagstrycket.
Herr talman! Vad tänker Jörgen Ullenhag göra om man nu går vidare med dimensioneringsminskningar, vilket arbetsmarknaden klart visar att man bör göra? Även UHÄ:s styrelse har föreslagit detta i sin inlämnade petita, som regeringen måste ta ställning till redan i den kommande budgetpropositionen.
Herr talman! Det går att göra minskningar på de högskolor som i dag har en stor dimensionering. Fortfarande finns det högskolor som har en stor dimensionering internationellt sett, och där kan man göra ytterligare nedskärningar.
Herr talman! Nu börjar Jörgen Ullenhag komma till pudelns kärna. För att man skulle kunna gå vidare från UHÄ:s förslag krävdes det antingen att man lade ned en enhet eller också att man totalt reorganiserade tandläkarutbildningen ilandet. Det senare, herr talman, är inte någonting som man gör på en kafferast. Det hade varit en långsiktig och en besvärlig lösning som inte fanns till hands.